Fru talman! Jag skall vända mig till Nils Åsling och klargöra en sak. Om det i framtiden framläggs något förslag om en ny skatt för villafastigheter, är det i så fall ett resultat av överväganden som kan komma att göras i den nyligen tillkallade bostadskommittén. Något sådant förslag kommer icke att framläggas från finansdepartementets sida. Bakgrunden till att bostadskommittén kan komma att göra sådana överväganden är, att efter det att de nuvarande förhållandena när det gäller skatter för villor har fastställts av riksdagen har andra beslut fattats, som påverkat kostnaderna för andra boendeformer. Jag tänker då i första hand på de beslut som riksdagen har fattat om att minska räntesubventionen under åren 1983-1985. Enligt direktiven till bostadskommittén har denna i uppdrag att undersöka huruvida dessa ändringar kan ha rubbat kostnadsneutraliteten mellan de olika upplåtelseformerna. Det är mot den bakgrunden som kommittén har möjlighet att beröra också beskattningen av bostäder, däribland villafastigheter.
Herr talman! Jag tackar finansministern för den kompletterande informationen. Det var i och för sig intressant att höra att det inte blir fråga om några temporära insatser förrän bostadskommittén — om jag förstod finansministern rätt — har avgett sitt betänkande, som på sedvanligt sätt skall remissbehandlas. Den information som kammaren får i dag är alltså en annan än den som bostadsministern tidigare har lämnat kammaren. Det bidrar inte till klarheten — regeringen fortsätter med sina dubbla budskap — men jag uppfattar finansministerns besked som det definitiva, och det tackar jag för. Med tanke på den debatt vi har haft i landet om en extra småhusavgift — som det tidigare förekommit överväganden om inom regeringen, men som numera tydligen är avskriven — vill jag gärna tillägga att det hade varit välgörande om finansministern velat gå in på frågan om en värdering av den typen av extra beskattning, innan han på det sätt som skett hänvisade till att det är en fråga för bostadskommittén.

Herr talman! Jag vill betona att det jag avsåg var införandet av någon ny beskattning av villor eller andra fastigheter och att det är den frågan som har hänskjutits till bostadspolitiska kommittén. När det gäller frågan om ändring av villabeskattningen vill jag förbehålla mig samma handlingsfrihet som regeringen måste ha när det gäller beskattningen i stort. Slutligen vill jag säga till Nils Åsling att om det vore så att vi var färdiga från regeringens sida med en utvärdering av hur skattebelastning och kostnadsutveckling ter sig för olika boendeformer, hade detta uppdrag inte behövt lämnas till bostadskommittén.
Herr talman! Jag tackar också för den kompletteringen, men noterar att finansministern förbehåller sig handlingsfrihet och att villaägarna faktiskt får leva i osäkerhet beträffande hur regeringen i fortsättningen tänker hantera småhusägarna.

Herr talman! Karin Ahrland har frågat mig om jag är beredd att föreslå en ändring av bestämmelserna om beräkning av underlaget för särskilt forskningsavdrag enligt lagen om särskilt forskningsavdrag vid taxering till statlig inkomstskatt. Bakgrunden till Karin Ahrlands fråga är de ändrade regler för särskilt forskningsavdrag som riksdagen beslutade om år 1981 på förslag av den senaste borgerliga regeringen. Liksom tidigare består det särskilda forskningsavdraget av ett basavdrag och ett ökningsavdrag. I basunderlaget ingår både interna och externa kostnader. Företagets interna kostnader i form av löner till personal vars arbete till minst 25 90 avser forskning och utveckling skall räknas upp med kostnader för forskningsoch utvecklingsarbete som utförs utanför företaget. Från detta belopp skall sedan dras erhållna bidrag och vissa intäkter. Till skillnad från tidigare regler framgår det nu uttryckligen att basunderlaget skall påverkas inte endast av intäkter på grund av överlåtelse avt.ex. patenträtt utan även av licensintäkter. I propositionen om de ändrade reglerna angavs att förslaget i detta hänseende torde innebära endast ett förtydligande av tidigare gällande regler. Några avgöranden av kammarrätten tyder emellertid på att tillägget i själva verket medfört en materiell ändring. I fråga om företag som uppbär licensintäkter skulle detta innebära att underlaget för forskningsavdrag minskas i förhållande till äldre regler. Enligt Karin Ahrland är en sådan ändring olycklig. För egen del vill jag erinra om att jag i årets finansplan anfört att vissa undersökningar pekar mot att förekomsten av ett forskningsavdrag i skattesystemet påverkar företagens forskning och utveckling i endast ringa utsträckning och att forskningsavdraget därför bör utvärderas. En sådan utvärdering pågår f. n. inom regeringskansliet. Om den leder till att vi bör ha kvar ett system med forskningsavdrag i någon form anser jag att bestämmelserna om beräkning av underlaget för forskningsavdrag bör ses över.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret. Låt mig gärna inledningsvis erkänna att jag hade hoppats att svaret skulle vara enbart positivt. Nu var det både positivt och negativt. Man skulle, herr talman, kunna säga att det var så splittrat att det påminde mig en del om gårdagens förstamajtal. Av reportagen att döma förekom det mycket olika och motstridande uppfattningar från socialdemokratiska talare i går. Försvarsministern talade för JAS — det socialdemokratiska kvinnoförbundets ordförande emot, LO:s ordförande predikade LO:s löntagarfonder och ville inte diskutera med någon annan; det socialdemokratiska partiets ordförande ville fortfarande diskutera. Men i Göteborg tycks Kjell-Olof Feldt ha talat sanning om de problem som hör samman med budgetunderskott och dålig bytesbalans. Jag tycker det var bra att finansministern inte hycklade utan försökte förklara för sina partikamrater vad de aldrig ville lyssna till eller tro på när vi talade om det i valrörelsen, nämligen om vikten av att minska budgetunderskottet och rätta till bytesbalansen. Det senare kan vi som bekant göra bl.a. genom att sälja svenska varor utomlands. De blir billigare genom devalveringen — det är riktigt. Men en vara blir inte såld bara därför att den är billig — den måste faktiskt vara bra också. Högt tekniskt kunnande och forskning krävs för det, och därmed kommer jag direkt till interpellationsfrågan. Herr talman! Häromdagen satt jag i en utfrågning med riksdagsmän från de fyra demokratiska partierna. När vi fick frågan var vi inte ville spara och kanske kunde tänka oss ytterligare pengar var vi rörande eniga — socialdemokrater, folkpartister, moderater och centerpartister. Alla talade vi med utsträckta händer om forskning, och observera: Det var inte ett auditorium av forskare som vi talade till. Alla vet alltså att det är av stor betydelse för Sverige att vi har en tekniskt väl utvecklad industri. Då måste vi också ta konsekvenserna och uppmuntra forskningen. Det kan ske på många sätt — ett är genom forskningsoch utvecklingsavdrag. I motsats till Kjell-Olof Feldt har jag den uppfattningen att forskningsavdragen har stor betydelse för hur mycket ett företag vill satsa på forskning, och jag vill gärna tillägga att det är bra om forskning också bedrivs i företagen och inte bara vid universitet och högskolor. Jag hoppas alltså och tror att den utvärdering som finarisministern talar om kommer att medföra att han vill behålla forskningsoch utvecklingsavdragen. Jag har uppfattat sista meningen i svaret så att Kjell-Olof Feldt och jag är ense om att ifall avdragen skall vara kvar, bör lagtexten rättas till så att licensintäkter inte likställs med rena försäljningsintäkter.

Herr talman! Bo Lundgren har ställt följande frågor till mig: 1. Kommer regeringen att fullfölja de beslutade sänkningarna av marginalskatten? 2. Är regeringen beredd vidta några åtgärder för att motverka de stora skattehöjningar som 1984 blir följden av inkomstskattereformen? 3. Kommer regeringen att föreslå en höjd beskattning av arbetskraft även 1984? Mitt svar på de två första frågorna är att inkomstskattereformen ligger fast under förutsättning att dess finansiering, såsom riksdagen beslutat, kan ske på ett ansvarsfullt sätt. Som framgår av kompletteringspropositionen är svaret på den tredje frågan nej.

Herr talman! I folkpartiet tycker vi att det är bra att vi har fått beskedet att socialdemokraterna nu övergett tanken på proms och att beskedet i det här svaret på den punkten var klart. Däremot tycker vi att det är bekymmersamt att beskeden i övrigt angående inkomstskattereformen innehåller så kryptiska villkor. Det är särskilt bekymmersamt eftersom reformen redan är urholkad genom devalveringen. Vi anser nämligen som bekant att skatteskalan borde ha justerats i samband med devalveringen. Det gör vi därför att devalveringen har medfört inte enbart positiva effekter, som jag nyss talat om, för svenska företag på den internationella marknaden. Den medförde också att de enskilda hushållen, som ju betalar inkomstskatten, fick känna av en snabbare inflationstakt och sänkta realinkomster. De bör, tycker vi, kompenseras för det, så att inte marginalskattereformen urholkas. För folkpartiet är det nämligen ett mål i den ekonomiska politiken att göra det lönsamt att arbeta, och därför måste marginalskatterna sänkas. Dessutom anser vi att det är riksdagen och inte inflationen som skall avgöra hur mycket inkomstskatt människor kan och bör betala i olika inkomstlägen. Nu riskerar vi en urholkning av de skattelättnader på förvärvsinkomster som vi åsyftade med skatteuppgörelsen. Och man måste fråga sig vad socialdemokraterna egentligen har för skäl att springa ifrån denna. Är det, herr talman, bara därför att vissa företrädare för LO inte gillar den? LO vill ha sina löntagarfonder, LO vill ha särskilda avdrag för fackföreningsavgifter och LO vill inte sänka marginalskatten. Allt det vet vi — och så må LO gärna tycka — men i Sveriges riksdag skulle vi uppskatta om socialdemokraterna stod för en egen politik, utan att ständigt snegla på en allt mäktigare organisation. Den friheten tycker vi att socialdemokraterna kunde unna sig själva.
Herr talman! Jag erkänner att jag är litet förbluffad över Karin Ahrlands entré i den här debatten. Det beslut som riksdagen tog beträffande skatteskalorna för åren 1983-1985 ligger fast för 1983, med den förändringen att vi sänker inkomstskatten ytterligare något utöver vad vi var överens om i fjol. Att sedan folkpartiet och centern vill göra ytterligare uppjusteringar av skiktgränsen med hänvisning till devalveringen har vi aldrig använt som orsak för att anklaga er för att ni hoppar av från skatteuppgörelsen. Jag finner det vara en orimlig tolkning av ett beslut om skattepolitiken att en devalvering som tvingats fram av landets katastrofala ekonomiska läge skall sägas vara ett uttryck för att socialdemokratin vill hoppa av från en uppgörelse om skattepolitiken. Nu är läget att det för 1984 också finns ett beslut om hur skatteskalorna skall se ut, hur mycket marginalskatterna skall sänkas, hur mycket skiktgränserna skall skrivas upp, nämligen med 5,5 9. Vi har angett som mål för den ekonomiska politiken 1984 att inflationen skall begränsas till 4 76. Det borde, med Karin Ahrlands tolkning av innebörden av skattereformen, betyda att sänkningen av marginalskatterna därmed blir ännu större realt sett än vad vi ursprungligen var överens om. Är det, Karin Ahrland, ett försök från vår sida att hoppa av skattereformen?

Uppgörelsen gällde nämligen en skatteomläggning och icke en sänkning av den totala skattenivån. Besparingar, Karin Ahrland, kan vi behöva göra ändå med det budgetunderskott som vi nu har. Jag ber Karin Ahrland att vara varsam med orden innan vi fått besked från partierna hur ni står. Folkpartiet har inte det bästa anseende för ordhållighet och för att stå fast vid givna avtal. Ge inte ytterligare näring till tvivel på den punkten! Sedan vill jag säga till Bo Lundgren, på grund av hans fantasifulla beräkningar av skatternas utveckling, att regeringen inte har gjort några som helst beräkningar av skattetryckets utveckling för 1984 och 1985. Däremot finns en kalkyl över skattetryckets utveckling 1983, där vi har fullständiga prognoser. Den visar att skatteandelen av bruttonationalprodukten minskar i år. Om det verkligen vore så, herr talman, att jag hade att räkna med ökade skatteintäkter på 50 miljarder kronor under de närmaste åren, skulle faktiskt inte långtidsbudgeten se ut som den gör. Jag skulle inte heller behöva ha de bekymmer jag har f. n. med budgetläget. Jag trodde att Karin Ahrland skulle protestera mot herr Lundgrens beskrivning av vår skatteuppgörelse såsom en socialistisk skattepolitik. Jag tycker att den typen av klyschor inte ökar trovärdigheten i herr Lundgrens numera allt flitigare uppträdande på det skattepolitiska området.

Herr talman! Först skall jag göra Kjell-Olof Feldt glad genom att protestera mot att Bo Lundgren säger att vi för en socialistisk politik. Det har aldrig folkpartiet önskat göra. Sedan vill jag gärna säga till Bo Lundgren att jag tycker att man får vara glad och tacksam varje gång som man hör åtminstone tveksamhet ifrån socialdemokraternas sida när det gäller promsen. Jag tog faktiskt Kjell-Olof Feldts besked i dag som ett klart besked om var han står i fråga om promsen — åtminstone f. n. Kjell-Olof Feldt blev upprörd över att jag tog till orda. Ja, kanske kan jag då säga på det här sättet: Inom juridiken finns det någonting som heter förutsättningslära. Det gäller alltså vad de olika parterna kan ha haft för förutsättningar — uttalade eller alldeles klara — när de ingår ett avtal. Vi hade aldrig kunnat räkna med en devalvering av den art som socialdemokraterna startade med innan de ens hade intagit kanslihuset. Det var detta som gjorde att vi ville återgå till vad vi alltid har önskat, nämligen — och det vet Kjell-Olof Feldt — inflationsskyddade skatteskalor. Sedan frågar Kjell-Olof Feldt om vår önskan att finansiera skatteomläggningens nästa steg. Jag kan svara mycket klart. Från folkpartiets sida har vi alltid sagt att de här marginalskattesänkningarna skall finansieras. Men vi har aldrig sagt — aldrig någonsin — att vi skall finansiera 1984 års skattesänkningar med en höjning av energiskatten den 1 juli 1983 och med detta betala en mängd andra saker som socialdemokraterna måste finansiera.

Herr talman! Per Israelsson har frågat mig om dels hur jag ser på Örebro läns industriella framtid som ju är nära förknippad med hela den mellansvenska regionens, dels vilka effekter jag anser att JAS-projektet får för de svenska beställningarna av försvarsmateriel vid AB Bofors, dels på vilket sätt regeringen kommer att medverka till att det industripolitiska program som länsstyrelsen i Örebro län utarbetar kommer att kunna omsättas i verkligheten. Flera av de problem som Per Israelsson tar upp med utgångspunkt i industrin i Örebro län har under en följd av år varit gemensamma för svensk industri och svensk ekonomi i dess helhet. Nr 135 De åtgärder som regeringen har vidtagit för att vända utvecklingen för Måndagen den svensk industri — främst devalveringen, som sedan följts upp med en offensiv 2 maj 1983 industripolitik — bör därför få betydelse för hela industrin, inkl. deni Örebro = län. Flera tecken tyder på att vi nu är på rätt väg. Om den industriel Vad gäller de särskilda problem som finns i delar av Örebro län, har jag la verksamheten erfarit att betydande utvecklingsinsatser görs av såväl ansvariga organ i länet — j Örebro län som berörda kommuner. Inom industridepartementet arbetar vi nu med att ta fram en så fullständig bild som möjligt av de speciella problem som finns i Bergslagsregionen, till vilken del av Örebro län hör. Jag anser att den största delen av arbetet måste göras utifrån de lokala och regionala förutsättningarna, eftersom antalet lokaliseringsbara projekt som kan flyttas från vissa delar av landet till andra är få. Det är mot den bakgrunden jag vill se arbetet med de regionala industriprogram som Per Israelsson tar upp i sin tredje delfråga. Som framgår av regeringens uppdrag till länsstyrelserna är syftet med industriprogrammen främst att de skall utgöra ett gemensamt handlingsprogram för det regionala industripolitiska arbetet i resp. län. Dessutom kan industriprogrammen komma att ge underlag för centrala myndigheters och för regeringens industrioch regionalpolitiska arbete. Vilka ställningstaganden som kan bli aktuella kan emellertid inte bedömas innan industriprogrammen föreligger. Jag vill, beträffande den här regionen, också erinra om det femåriga prospekteringsprogram som riksdagen fattade beslut om i december 1982, varvid 50 milj.kr. avsattes för Mellansverige. Dessutom har BP och LKAB nyligen startat ett prospekteringsprogram i Bergslagen. Beträffande frågan om vilka effekter JAS-projektet får för de svenska försvarsmaterielsbeställningrna vid AB Bofors gäller att det avtal som har tecknats mellan staten genom försvarets materielverk och Industrigruppen JAS avser själva flygplanet med initialt underhåll. Förhandlingar pågår enligt vad jag har erfarit hos IG JAS om val av underleverantörer, och det är företagets avsikt att i så stor utsträckning som möjligt anlita inhemska sådana. När utländsk underleverantör väljs kommer IG JAS-företagen och det utländska företaget att i varje enskilt fall noggrant undersöka vilka ytterligare samarbetsmöjligheter som kan finnas både på flygområdet och på andra produktområden. Möjlighet finns att AB Bofors kan medverka i flygplanstillverkningen genom att som underleverantör licenstillverka någon utrustning. Däremot berörs AB Bofors direkt av det avtal som tecknats med SAAB Bofors Missile Corporation angående tillverkning av Robot 15.

Herr talman! Jag tackar först industriministern för hans svar på min interpellation om Örebro läns industriella framtid. Att jag riktat mig just till industriministern och inte till hans kollega i regeringen, Anna-Greta Leijon, beror på att jag vill ha fram besked om hur regeringen ser på industrisys 159 selsättningen i Örebro län på litet längre sikt. AMS insatser behövs i ett akut arbetslöshetsläge, men de löser ju inte problemen varaktigt. Industrisysselsättningen är ju också grunden även för sysselsättningen inom den offentliga sektorn och även grunden för att vi skall kunna exportera varor och tjänster i sådan omfattning att vi kan betala vår nödvändiga import. Det skriftliga svar som jag fått av industriministern och som han nyss har föredragit innehåller väldigt litet av besked om Örebro läns industriella framtid. Det speglar inte heller någon planerad offensiv från regeringens sida inom industripolitiken. Regeringen inser de särskilda svårigheter som Bergslagen står inför inom den närmaste tioårsperioden, men ännu så länge utreder man bara. Jag utgår därför ifrån att industriministern är beredd att ge litet närmare besked i de frågor som jag ställt, genom att svara på de följdfrågor som jag om en stund kommer att rikta till honom. Får jag inga sådana närmare besked, ja, då måste jag tyvärr konstatera att landshövding Hans Hagnell haft rätt i sina tillspetsade formuleringar vid Metalls konferens i Örebro som var rubricerad ”Framtid för Bergslagen”. Där sade han bl.a. följande: ”Sitt inte och vänta på mer pengar, det blir inga. Vänta inte på att någon skall göra något, det gör man inte. Både borgerliga och socialdemokratiska regeringar är i konsekvent avsaknad av industripolitik, det finns ingen beredskap att möta krisen.” Detta sade alltså Hans Hagnell enligt en artikel i tidningen Metallarbetaren nr 15 1983. Antagligen ligger det mycket i vad Hans Hagnell säger, men jag vill helst tro att han åtminstone kraftigt överdriver i sina formuleringar. Jag hoppas nu att industriministern också kan visa att så är fallet. För att sedan gå över till Örebro län och dess problem med industrisysselsättning bevistade ju industriministern det socialdemokratiska partidistriktets kongress i länet i mars i år. Jag utgår därför ifrån att han då fick del av alla de länsproblem som ligger bakom min interpellation. Dessa färska intryck från Örebro län bör göra det möjligt för industriministern att lämna något mer preciserade upplysningar om länets industriella framtid än de som finns i det skriftliga svaret. Thage G. Petersons eget partiorgan, Örebro-Kuriren, redogjorde i sitt nummer måndagen den 21 mars i år för vad som framkommit vid distriktskonferensen. Man påpekar att den negativa sysselsättningsutvecklingen i Örebro län inte bara beror på lågkonjunkturen utan ännu mera på strukturförändringar inom länets industri. Dessa förändringar ingår i en långsiktig trend, och mycket tyder på att den kommer att fortsätta och t.o.m. förstärkas. Då kan arbetslösheten öka även om konjunkturen skulle förbättras. Det påpekas också att Bergslagen totalt under senare år haft en mera negativ befolkningsutveckling än alla andra regioner i landet, inkl. Norrbotten. Detta var alltså taget ur Örebro-Kuriren. Industriministern fick också med sig hem från kongressen ett uttalande, rubricerat ”Krafttag för sysselsättning i Örebro län”. I detta krävdes, också refererat i Örebro-Kuriren, att regeringen avdelar särskilda resurser för att skyndsamt utarbeta ett långsiktigt program för att trygga sysselsättningen i Örebro län, samt att kommuner och landsting får finansiella resurser för att öka sysselsättningen inom hälsooch sjukvård, miljövård, utbildning, kultur och social service. T länets största tidning, Nerikes Allehanda, hade man, trots att tidningen är borgerlig, valt att i rubriken tona fram det som var positivt i industriministerns anförande vid distriktskongressen. Rubriken där löd: ”Hjulen ska snurra igen — det löftet fick Bergslagen av Thage G.” Mina följdfrågor här kommer att gälla: Vilka krafttag blir det? Kommer hjulen att snurra igen och i så fall var? Jag börjar med det stora företaget på min hemort, Bofors, som ju omnämnts i industriministerns svar. Jag har frågat om JAS-projektets inverkan på jobben inom sektor försvarsmateriel vid Bofors. Jag har fått ett svar som inte är kvantifierbart. Jag frågar nu: Kommer utrymmet för det svenska försvarets beställningar vid Bofors att bli större eller mindre? Kommer jobben vid Bofors att bli färre eller fler genom JAS-projektet? Vad jag har befarat är ju att det dyra JAS-projektet kommer att tränga ut försvarsbeställningar som man har gjort hos Bofors, skjuta fram dem i tiden osv. Jag vill gärna ha kommentarer till dessa mina farhågor. Det framgår inte av det lämnade svaret hur det blir med detta. Beträffande Degerfors järnverk inom Nyby Uddeholm kunde ju industriministern inte ge besked vid distriktskongressen i Örebro i mars, men staten har ju nu eftergett sin fordran på bolaget, och ett andrum har skapats. Frågan är här: Kan Degerfors järnverk nu, i det läge som inträtt efter statens åtgärd, se framtiden an med tillförsikt? Kan bolaget skaffa nya order, så att de anställda får arbete? SKF:s stålindustri i Hällefors ligger ju i länets norra och allra mest utsatta del. Här har det funnits och finns sysselsättningsproblem. Bruket spelar en liten roll inom SKF som helhet, eftersom ju huvuddelen av bolagets verksamhet bedrivs utomlands. Är här regeringen och industriministern beredda medverka till att verksamheten i Hällefors behålls och utvecklas? Det är en viktig fråga, eftersom denna verksamhet är perifer i bolagets totala rörelse och eftersom bolagets ledning inte ligger inom orten. I det uttalande från den socialdemokratiska distriktskongressen som jag nyss hänvisat till nämns frågan om utveckling av transportsektorn. Är industriministern beredd att med sin regeringskollega i kommunikationsdepartementet ta upp frågan om återöppnande av SJ:s vagnverkstad i Örebro? Det finns ju utrymme för en sådan verksamhet. Det vore lämpligt om man kunde fortsätta med den verksamheten igen. I svaret hänvisas också till mineralprospektering som sker i Bergslagen och till att BP släppts in i denna verksamhet. Det är självfallet bra att prospektering bedrivs i Bergslagsregionen, men kommer Sverige i detta sammanhang att behålla kontrollen över nationella råvarukällor också i samband med att man släpper in BP? Jag vill gärna ha BP:s roll i detta sammanhang klargjord. Det är möjligt att exklusiv kompetens, som t.ex. LKAB inte har, finns inom BP, och i så fall är det bra att få reda på det, liksom även vad som är anledningen till att man släppt in BP. Slutligen: Inom industrioch sysselsättningspolitiken borde det handla om att ta vara på alla uppslag, också sådana som kanske inte är ekonomiskt genomförbara. Vi har från vpk föreslagit att en utredning om ett zinksmältverk i Örebro län baserat på modern miljövänlig teknik skall utredas. I två år har nu detta förslag avvisats med ganska liten motivering. Finns det inte anledning att mera seriöst pröva detta vårt förslag och andra förslag som kan komma upp? Kanske kan inte alla genomföras, men när det är så ont om industriella uppslag tycker jag att man åtminstone skall titta på de förslag som finns.

Herr talman! Det är inte varje dag som situationen i Örebro län diskuteras här i kammaren. Därför tar jag tillfället i akt att anlägga några synpunkter på läget och framför allt på framtiden för sysselsättningen i mitt hemlän. Jag vill anknyta till tre olika delar, som naturligtvis har mycket stor betydelse för utvecklingen i Örebro län under de närmaste åren. Den första delen gäller ett uttalande som fanns med i regeringens pressmeddelande i anslutning till kompletteringspropositionen, vilket för oss moderater var förvånande men också glädjande. Där stod det nämligen att en av de mer väsentliga insatserna för att förbättra arbetsmarknadsläget totalt i landet var slopandet av en arbetsgivaravgiftshöjning med 2 Jo i samband med finansieringen av skattereformens andra steg. Det är självklart att arbetsgivaravgifternas storlek också har avsevärd betydelse för utvecklingen inom industrin och näringslivet över huvud taget, liksom för den offentliga sektorn i Örebro län. Sedan den socialdemokratiska regeringen trädde till har arbetsgivaravgifterna höjts med noga räknat 2,65 9o. Det erkännande som regeringen ger i det förut nämnda pressmeddelandet kan vidgas ganska ordentligt. Moderat politik har i många år strävat efter att växla arbetsgivaravgifter mot sänkta direkta selektiva insatser inom arbetsmarkandsoch industripolitiken. Vi kan konstatera, att lågt räknat är kostnaderna för arbetsmarknadsoch industripolitiken, i det nuvarande svåra ekonomiska läget, i storleksordningen 35 miljarder om året. Det skulle alltså teoretiskt sett finnas utrymme för en arbetsgivaravgiftssänkning på mellan 11 och 12 26, vilket skulle ge en effekt som är väsentligt större än devalveringseffekten för industrin. Hur ser industriministern på möjligheterna att steg för steg avveckla de selektiva arbetsmarknadsoch industripolitiska insatserna, till förmån för sänkta kostnader för företagen och därmed större utrymme för riktiga jobb? Den andra delen som jag ville höra industriministerns synpunkt på är det förhållandet, att oron i Hällefors i norra delen av Örebro län i dag är mycket stor. Det beror på att man nu fått klart för sig att regeringen är beredd att satsa 200 subventionerade miljoner för investeringar i SSAB inom områden som kommer att hota jobben på SKF Steel i Hällefors. Länets socialdemo Nr 135 krater har inte sagt mycket om det här utan tassat omkring i filttofflorna. Det Måndagen den är väl då bra om industriministern kan ta tillfället i akt att här i kammaren 2 maj 1983 lämna ett besked till invånarna i Hällefors, hur han ser på den väldiga oro som finns där i dag, när man märker att jobben riskerar att konkurreras ut av ett företag som till stor del lever på skattemedel — alltså statliga pengar. Min sista fråga till industriministern berör en sak som har diskuterats mycket i Örebro län under de senare åren, och det är den kopparfyndighet som finns i den tidigare Håkansbodagruvan. Moderata samlingspartiet har hårt drivit kravet på att den här fyndigheten skall slutprospekteras, innan Håkansbodagruvan vattenfylls. Häromveckan fullgjorde man den sista arbetsdagen i Stråssa gruva. Det var mycket illa att slutprospekteringen i Håkansbodagruvan då inte hade kommit i gång, därför att det finns en absolut praktisk anknytning mellan personaloch maskinresurserna i Stråssagruvan och möjligheterna att slutprospektera Håkansbodamalmen. I sitt svar till Per Israelsson pekar industriministern på de resurser för prospektering som riksdagen har fattat beslut om, utöver de vanliga budgetresurser som finns för den här verksamheten. Min fråga till industriministern är: Varför har inte en slutprospektering av Håkansbodamalmen kunnat påbörjas, efter nästan ett helt riksdagsår med socialdemokratisk regering och socialistisk majoritet i kammaren? Det är ett viktigt svar industriministern lämnar. Det sades nämligen ett och annat ord från de socialdemokratiska riksdagsledamöterna i länet om vikten av att få en socialdemokratisk regering, så att Håkansbodamalmens förutsättningar kunde undersökas.

Herr talman! Får jag först säga att den mellansvenska bruksbygden, från Uppland i öster till Värmland i väster, är den troligen mest drabbade industriregionen i Sverige. Under några år har nära 30 000 industrijobb förlorats i den mellansvenska bruksbygden. Det är många orter som har drabbats utomordentligt svårt. Vi har haft, och har fortfarande, i Bergslagen i stor utsträckning ett ensidigt näringsliv, kopplat till en enda näringsgren. Det har för många orter främst varit någon basindustri. Det finns i dag många Svappavaara-orter i Mellansverige. Detta är bakgrunden till att vi i industridepartementet har börjat att arbeta med Bergslagsfrågorna. Detta har jag också påpekat i mitt interpellationssvar. När regeringen tillträdde för några månader sedan, fanns det inte något underlag om situationen i den mellansvenska bruksbygden eller Bergslagen. Det fanns ingenting som gjorde att vi kunde börja skaffa oss en bild av situationen när vi kom. Detta skall man ha som underlag när man går upp i riksdagens talarstol och kritiserar den nya regeringen för att inte snabbt nog ha kommit med alla de förslag till lösningar som man kan peka på. Vi kartlägger alltså situationen i Bergslagen. Jag har dessutom haft flera uppvaktningar och gjort egna resor och industribesök i Örebro län och i 163 andra Bergslagslän, så jag känner väl till förhållandena i Bergslagen. Men det är klart att vi först måste samla material och få en ordentlig bild över vad som har gjort utvecklingen sådan och vilka åtgärder vi eventuellt kan sätta in på lång sikt. Det är fråga om att gå in och använda den industristruktur och den industritradition som vi har i Bergslagen till en industriell utveckling och förnyelse. Då gäller det att vidga utblicken från basnäringarna till nya industriella verksamheter, samtidigt som det gäller att utnyttja det som är utvecklingsbart i basnäringarna. Det blir då en koppling till utvecklingsarbetet stort. Vi har ett väldigt arbete framför oss när vi diskuterar hela frågan om en reindustrialisering av Bergslagen. Sedan är det inte så att regeringen har varit overksam när det gäller Bergslagen. Den nya regeringen har försökt att styra de disponibla pengar som har funnits för olika utvecklingsinsatser, lokaliseringsoch investeringsbidrag och olika former av stöd, just till Bergslagslänen. När det belopp som beslutades av den förra regeringen fördelades och jag hade möjlighet att påverka detta, gick merparten av pengarna just till Bergslagslänen. Den nya regeringen har tagit tag i specialstålsindustrin, som i hög grad rör Bergslagen — men det lyckades båda talarna i stort sett gå förbi. Det var den nya regeringen som tillsatte specialstålskommissionen och som lade fram ett förslag till rekonstruktion av Nyby Uddeholm. Båda ledamöterna måste känna till att den rekonstruktionen i hög grad berör Örebro län. Det ställningstagandet gjorde vi inte bara för att klara en besvärlig sysselsättningssituation, utan rekonstruktionen skall också ingå som en del i omstruktureringen av hela specialstålsindustrin. Gruvoch mineralprogrammet, som också det tar sikte på Bergslagen, är en produkt av den socialdemokratiska regeringen. När vi under oppositionstiden lade fram förslag om ett sådant program röstade herr Wittboms partikamrater mot detta. Om han och hans partikamrater hade röstat för programmet för något år sedan — eller för två år sedan, när vi kom med förslaget för första gången — hade situationen i gruvoch mineraldistrikten i Mellansverige varit bättre. Och den fråga som han nu reser om åtgärder för Håkansboda kanske inte hade varit aktuell. Men det passar bättre att i oppositionsrollen plocka fram det område för vilket den socialdemokratiska regeringen efter sex månader ändå har lagt fram ett program och på vilket vi arbetar med prospekteringsinsatser. Det finns också en särskild expertgrupp som arbetar med Mellansveriges problem och som om ett tag skall redovisa resultatet av sitt arbete. Ett av skälen för den socialdemokratiska regeringen att ge BP tillstånd att gå in i ett samarbete var att företaget skulle kunna göra insatser i Mellansverige och Bergslagen. Vad jag vet ställde sig herr Israelsson tveksam till, eller gick kanske t.o.m. emot, den åtgärden. Men det var i högsta grad en åtgärd för Bergslagen att BP gavs möjligheter att med sin speciella erfarenhet på mineralområdet exploatera fyndigheter och öka den industriella verksamheten i Bergslagsområdet. Det är emellertid så lätt att glömma vad man har varit motståndare till. Det passar bättre att i en riksdagsdebatt ta upp kritiken. Inte minst herr Wittbom skall tänka på att man inte från en dag till en annan vänder en utveckling som har varit negativ i sex år. Nu ser vi emellertid tecken till ljusning. Det är i hög grad beroende på devalveringen, som har visat sig bli så framgångsrik som regeringen hoppades på. Svenska företag talar nu om ökade exportmöjligheter, förbättrad konkurrens och ökad orderingång. Det gäller också småföretagen, vilket är värdefullt för Örebro län. Vi ser alltså tecken till förbättringar som kan komma hela landet till del, också Örebro län. I det här sammanhanget passar det kanske att jag pekar på den höjning av arbetsgivaravgiften som har genomförts och som, såvitt jag förstår, beslutades av de borgerliga regeringarna. Den socialdemokratiska regeringen har sagt att den höjning av arbetsgivaravgiften som var en produkt av skatteöverenskommelsen inte skall genomföras. När jag satt och lyssnade på dessa båda inlägg kunde jag konstatera att det inte var så värst mycket av konkreta förslag för Örebro län som dessa två ledamöter hade att komma med. Det säger jag inte i form av kritik, utan mer som ett beklagande. Det hade varit mera värdefullt om jag hade kunnat gå från riksdagen till industridepartementet efter att ha lyssnat till ett par konstruktiva inlägg om hur man skall kunna förbättra industrins situation i Bergslagen och Örebro län. Jag satt och väntade på sådana inlägg, men i stället kom det en kanonad av detaljfrågor och kritik mot att regeringen nu arbetar med Bergslagsfrågorna. Jag är litet förundrad över den uppläggning av denna debatt som de båda herrarna har valt.

Herr talman! Jag kallar inte, herr industriminister, arbetsgivaravgifter och stora industrisubventioner till SSAB, som hotar ett affärsmässigt företag i Hällefors och jobben där, för detaljer. Jag kallar inte heller Håkansbodaproblemet för en detalj. Det är naturligtvis mindre i omfattning än diskussionen om arbetsgivaravgifternas effekter, men i alla fall. Jag är beredd att ge industriministern både ett och annat erkännande, t.ex. för en del insatser som gjordes i samband med den sista överenskommelsen vad gäller specialstålet. Jag är också beredd att ge industriministern erkännanden på andra områden. Men moderata samlingspartiet var inte med om att fatta beslut om att finansiera första steget i skatteöverenskommelsen med arbetsgivaravgifter. Det var däremot socialdemokraterna, enligt vad jag kan komma ihåg. De 0,65 76 därutöver får väl också regeringen ta på sig. Det som är intressant, herr industriminister, är att regeringen för första gången i pressmeddelandet i samband med kompletteringspropositionen faktiskt säger ut att frånvaron av arbetsgivaravgifter är en stimulans för ett ökat antal riktiga jobb. I pressmeddelandet hänvisar man bara till den offentliga sektorn, men på presskonferensen säger arbetsmarknadsminister Anna-Greta Leijon att detta självfallet också gäller för näringslivet och den konkurrensutsatta sektorn. Jag tycker därför att industriministern borde kunna göra någon liten kommentar om vilka effekter de 2,65 90 i höjda arbetsgivaravgifter som är ett faktum får för sysselsättningen och för utslagningen av riktiga jobb i Örebro län. Vi behöver ju riktiga jobb i Örebro län, och det tror jag att industriministern och jag är överens om. Vad vi hittills har fått av regeringen är AMS-paket och sex månaders beredskapsarbeten, och det är människorna i Bergslagen litet konfunderade över. Jag förstår att regeringen måste ha tid på sig för att kunna lägga fram ett samlat åtgärdspaket. Skillnaden mellan min och industriministerns syn är bara att jag inte tror på kommissioner, långtidsplaner, statliga insatser, länsstyrelser, industridepartement och industriverk etc. Jag tror inte att detta kan lösa problemen i Bergslagen. Det behövs bättre konkurrenskraft och bättre miljö för småföretag. Industriministern frågar efter konkreta förslag. Vi har lagt fram konkreta förslag, och jag kan gärna räkna upp dem igen. Lägre arbetsgivaravgifter ger positiva effekter — det är industriministern och jag överens om. Ta bort en massa krångel när det gäller möjligheterna att starta nya företag! Vi måste ha småföretagsamhet i Bergslagen. Inför ett lärlingssystem — det har industriministern och jag diskuterat tidigare här i kammaren — enligt de riktlinjer som moderata samlingspartiet har lagt fram förslag om här i riksdagen! Gå igenom MBL och Åmanlagstiftningen och förenkla dem så att det blir lättare och mindre krångligt för företag att anställa människor, så att det motstånd som finns, särskilt bland småföretagare, mot denna lagstiftning och de låsningar som finns rensas ut! Det finns mängder med ytterligare förslag. Skillnaden mellan mig och industriministern är att industriministern — det andas hela svaret — naturligtvis tror på statlig planering, kommunal planering, planering på länsbas, kommissioner, statliga insatser, industrisubventioner etc. Jag tror att det är ute i företagen och bland de enskilda människorna som problemen skall lösas. Vi politiker skall skapa förutsättningar för flera företag, för lönsamma och riktiga jobb och för människor att verkligen ta del i och få möjlighet att lösa problemen i de landsändar där de bor. Jag vill be industriministern igen: Kan vi få ett besked när det gäller den undran som i dag finns bland människorna uppe i Hällefors, som är rädda för att SSAB:s investeringar kommer att konkurrera ut riktiga jobb på SKF Steel i Hällefors? Kan vi få ett svar när det gäller arbetsgivaravgifterna? Kan vi få ett svar när det gäller Håkansboda? Javisst, herr industriminister, vi röstade mot extra prospekteringspengar. Det finns ju prospekteringspengar över. Dessutom vill jag bara konstatera — jag vet inte vilka kontakter industriministern har med sina partikamrater i Örebro på länsbänken — att det inte var vi moderater som hojtade mest om behovet av en blomstrande gruvindustri i norra delarna av Örebro län. Vi lade fram förslag på denna punkt och har följt upp det här i riksdagen i form av en motion, som tyvärr har avslagits.

Nr 135 Herr talman! Industriministern sade att det inte fanns något underlag alls Måndagen den för åtgärder i Bergslagen när den socialdemokratiska regeringen tillträdde, 2 maj 1983 och det är kanske i och för sig riktigt. Men de fackförbund som organiserar de = anställda inom de hotade näringarna — i varje fall de på LO-området, både Om den industriel Gruv och Metall, som jag känner bäst till — hade ändå tagit fram ett visst — Ja verksamheten underlag för åtgärder inom Bergslagsområdet. Underlag saknades alltså inte — ;j Örebro län helt. Men ett från statens sida genomarbetat underlag fanns antagligen inte, och ett sådant måste naturligtvis tas fram. Jag har förståelse för att det kommer att ta viss tid innan man kan bli klar med det hela, men delförslag om vad som skall göras måste läggas fram relativt snart. Indstriministern sade också att både jag och Bengt Wittbom undvek att beröra specialstålsfrågan, och den hade regeringen gripit sig an. Men jag berörde den faktiskt litet genom att jag tog upp frågan om Degerfors järnverk. Industriministern nämnde inte hur han såg på framtiden för verket efter den uppgörelse som träffats om lån till Nyby Uddeholm. Vad gäller specialstålsindustrin vill jag tillägga att vpk när SSAB bildades framförde krav på att ett stort statligt stålföretag skulle skapas som också omfattade gruvdriften. Vi krävde att man på det här området skulle åstadkomma en helhetslösning i samhällelig regi. Så blev det inte, utan man lät handelsstålsindustrin ligga till grund för bildandet av SSAB, därefter gjorde man en utredning om specialstålsindustrin som inte ledde till just någonting och sedan hade man problemen kvar. Nu håller man på att ta tag i dem, som industriministern säger, och det är ju bra. Men det har inte varit bra att man spelat ut exempelvis Degerfors mot Fagersta och ställt jobb emot jobb och bruk emot bruk. Det kunde man kanske i högre grad ha undvikit, om den helhetslösning som vi föreslog hade genomförts. Vidare sade industriministern att vpk gick emot att BP skulle komma in i Bergslagen och att det är lätt att glömma att vi gjorde det. Det är riktigt att vi var kritiska till det. Men det var just på grund av att vi vill slå vakt om att få egen kontroll över våra svenska råvarutillgångar. Jag frågade också industriministern om han ansåg att man kommer att få en sådan kontroll sedan BP släppts in, men det gav industriministern inget besked om. Jag tycker att vårt land inom Sveriges geologiska undersökning och inom LKAB har bra kompetens och att vi skulle ha kunnat klara detta själva, men om det är fråga om specialkompetens som vi inte har, då kan jag förstå att man i begränsad omfattning behöver ta in utländska intressen, om de kan bidra med en sådan speciell kompetens. Men i så fall skall detta ske under nationell kontroll, och på den punkten kunde kanske industriministern ge oss en bekräftelse. Det hade varit bättre om vi lämnat konkreta förslag om vad man kan göra i länet i stället för att kritisera regeringen, sade industriministern. Till det vill jag säga att jag egentligen inte var särskilt kritisk. Man får väl lov att ha en kritisk utgångspunkt för sådana här resonemang, men jag har inte precis skällt på regeringen. Jag har pekat på de här problemen ungefär på samma sätt som det socialdemokratiska partidistriktet i Örebro gjorde när Thage 167 Peterson var där, och jag har ställt vissa konkreta frågor. När det gäller konkreta förslag nämnde jag exempelvis vårt förslag om ett zinksmältverk och en vagnverkstad. Vi hade flera förslag under valrörelsen, men jag vill inte stå här och räkna upp alla. Sedan säger industriministern att vi framfört kritik mot att regeringen tagit tag i frågorna. Det tycker jag inte att jag för min del har gjort. Jag tycker i stället att regeringen borde ta tag i frågorna mera än vad som hittills varit fallet. Av och till läser jag rapporterna från länsstyrelsens planeringsavdelning och ser vad som borde göras. Jag kommer därvid alltid fram till att det är vackra önskelistor på hur det borde vara men att resurserna och beslutsförmågan att omsätta förslagen till verklighet är mycket liten. Det förblir ett önsketänkande i stället för reell verklighet. Vad vi skulle vilja ha är en mer långsiktig planering och ingripanden för att styra utvecklingen. Då skulle länsplanerna vara möjliga att omsätta i praktisk verklighet.
Herr talman! Jag har inte betraktat lokala industriproblem som detaljer. Jag har under de här sex månaderna nästan varje dag mött många orters problem i form av vikande framtidstro och arbetslöshet. Jag vet mycket väl vad oron för bygden och för familjen innebär för många människor runt om i Sverige. Vad jag menade var att framför allt Bengt Wittbom inte ville se de generella åtgärder som regeringen har vidtagit, främst devalveringen, som insatser för att förbättra industrins läge. Man vill från oppositionens sida inte ge det erkännandet att just devalveringen i första hand var en industripolitisk åtgärd. Svensk industris kostnadsläge har förbättrats — det är de flesta överens om. Svensk industri har tagit hem nya order. Industrin börjar att gå bättre. Också småföretagen har fått en bättre ordersituation. Det förhållandet att det inte i någon större utsträckning finns outnyttjad kapacitet i de små och medelstora företagen kommer så småningom att leda till ökad sysselsättning. Så småningom kommer vi alltså till följd av devalveringen att den vägen kunna trappa ner de arbetsmarknadspolitiska insatserna. Min ambition som industriminister är naturligtvis att industrijobben skall kunna bibehållas i den reguljära industrin och naturligtvis också att nya jobb skall kunna skapas i industrin. Jag menar att näringslivet och industrin i hög grad har ställt upp på regeringens politik. Jag tycker att de skall ha en eloge för att de antagit den utmaning som devalveringen innebar och dragit nytta av devalveringens effekter. Man har omprövat försäljningskampanjer, exportkampanjer och mycket annat. Det har lett till en ökad bearbetning för att ta hem jobb och beställningar. Därmed har det skapats möjligheter för att kunna nyanställa. Det var denna dimension som jag saknade i herr Wittboms inlägg, när han tog till orda och sedan landade på krångel, lagar och paragrafer. Mig veterligt ökade allt detta under de borgerliga åren i stället för att minska. Också på den punkten tycker jag att herr Wittbom bör vara något försiktig. Jag har tillsatt specialstålskommissionen. Den är ännu inte färdig med sitt arbete. Jag vill inte dra några förhastade slutsatser, innan jag sett Nr 135 specialstålskommissionens slutrapport. Därför kan jag inte heller som Måndagen den industriminister i det här läget kommentera utsikterna för enskilda företag 2 maj 1983 och enheter i branschen.

Det måste föranleda att ansträngningarna ökas för att ytterligare förbättra och framför allt vidga industristrukturen i Bergslagen, inkl. delar av Örebro län.

Herr talman! Om industriministern och jag skall tala om dimensioner, vill jag säga att jag tycker att den dimension som industriministerns inlägg hittills har saknat är svar på frågorna. Jag har fortfarande inte hört någonting om det hot som SKF Steel i Hällefors faktiskt står inför i och med att en konkurrent både om råvaran till produktionen och om marknaderna får göra investeringar med statssubventionerade lån, vilket inte SKF Steel — som fortfarande håller näsan över vattenytan — har möjlighet att göra. Man är rädd om jobben där uppe. Det är riktiga jobb, industriministern. De är inte subventionerade vare sig genom industrisubventioner eller genom AMS-pengar. Det är de jobben vi måste slå vakt om. De måste bli fler. Annars blir det ju ingen ordning i Sverige i framtiden. För att återgå till arbetsgivaravgifterna utgår jag ifrån — även om industriministern här inte berört det — att vi är överens om att arbetsgivaravgifter är en pålaga på produktionen och att de ökar de priser som måste tas ut på de producerade varorna. Därmed förändras konkurrensförhållandena för de företag som har att sälja varorna. Sänkta arbetsgivaravgifter torde därför förbättra konkurrenskraften och höjda försämra den. T.o.m. regeringen har nu insett att det är så. Då vill jag fråga: Hur många riktiga jobb i Örebro län har stampats ut eller kommer att stampas ut beroende på att regeringen höjt arbetsgivaravgifterna med 2,65 76? Slutligen vill jag säga att visst har regeringen i aldrig tidigare sådan omfattning satsat på konstlad sysselsättning genom arbetsmarknadspolitiken, och visst har ett och annat bidrag kommit länet till del ur den ena eller andra bidragsformen. Men industridepartementet med alla sina resurser skulle kanske kunna göra följande beräkning: Har ni gett mer i bidrag än vad ni har plockat av företagen sedan ni hamnade i regeringsställning? Ni har höjt arbetsgivaravgifterna — det har vi konstaterat. Energiskatterna har höjts och kommer att höjas. Ni har infört vinstskatter och utdelningsskatter. Kommunalskatterna går upp. I vissa Bergslagskommuner höjer industriministerns partikamrater kommunalskatten t.o.m. med motiveringen att höjda skatter innebär fler jobb. Jag har svårt att inse att höjda skatter kan innebära fler jobb. Höjda skatter medför ökade kostnader för produktionen och försämrade konkurrensförhållanden, och därmed färre jobb. Men höjda skatter innebär mer sysselsättning, eftersom det blir mer AMS-pengar. 169 I förhoppningen om att industriministern nu kommer att svara på mina frågor — hälleforsborna lyssnar på detta; det kan jag lova industriministern — vill jag bara säga att skillnaden mellan mig och industriministern är att jag talar om arbete, medan industriministern talar om sysselsättning. Sysselsättning finansierar ni via AMS. Arbete vill vi ordna genom att skapa förutsättningar för ett starkt svenskt näringsliv.

Herr talman! Vi är väl närmast i slutvarvet på denna interpellationsdebatt. Som jag sade i mitt första inlägg blev det inte så många konkreta svar. Nu har anledningen framkommit: industriministern säger att han inte kan kommentera utsikterna för enskilda företag, bl.a. därför att utredningsverksamhet pågår för specialstålsindustrin. Den vill han avvakta. Jag kan förstå att han då är försiktig med att uttala sig. Han kan ju göra som Orsa kompani —- inte lova någonting bestämt förrän han vet bättre. Det är kanske klokt. Men jag skall tala litet mer allmänt på slutet, och då kan kanske industriministern svara utan att köra över någon utredning. Jag har ett urklipp ur Nerikes Allehanda. Jag citerade den tidningen tidigare. Rubriken lyder ”Hjulen skall snurra igen” , och bredvid är en bild av industriministern. Urklippet är från den 21 mars, dagen efter distriktskongressen. Som jag sade i mitt första inlägg har man där valt den här trevligare linjen. De har kommenterat det som är positivt i stället för att som Thage Petersons eget partiorgan välja den kritiska infallsvinkeln för en gångs skull. ”Nytt i det han förde fram” — han är alltså industriminstern — ”var två saker. Han berättade att regeringen planerar en stor industripolitisk proposition till nästa vår som nu går under arbetsnamnet Förslag om industriell förnyelse och utveckling.” Den kan ju industriministern ändå berätta litet om. Det är väl inte att köra över någon att göra det. ”Det andra nya var ett förslag till nationell mikroelektroniskt program, som just nu remissbehandlas.” Det torde han också kunna nämna något om. Jag skall fatta mig kort. Det sägs här att hjulen skall snurra igen, ”det löftet fick Bergslagen av Thage G.”. Då utgår jag från att han också har gett det löftet åt Örebro län. Det skriver tidningen, men jag vill gärna ha det bekräftat av industriministern. Hjulen skall snurra igen, men när? Och när blir det något resultat av utredningarna?
Herr talman! Jag vill inte fortsätta debatten med en grälsjuk Bengt Wittbom. Självfallet följer vi på industridepartementet utvecklingen i industrin och i enskilda branscher, och vi får också vetskap om utvecklingen på enskilda orter. Det trodde jag att herr Wittbom begrep. Men den fråga som herr Wittbom tar upp pekar ändå på ett stort problem när det gäller politiska åtgärder för sysselsättning men också för industripolitiken i stort. Det gäller möjligheterna eller kanske snarare svårigheterna att göra insatser i ett Nr 135 område utan att de får negativa konsekvenser i ett annat. Jag försöker, när Måndagen den det gäller lokaliseringspolitiken, att inte medverka till att lokaliseringspoli 2 maj 1983 tiskt stöd används för att flytta arbetslöshet från en ort till en annan, från en region till en annan. Därmed försöker jag att inte heller medverka till lokaliseringspolitiska beslut som medför en överkapacitet i en bransch och som sedan leder till utslagning och ökad arbetslöshet. Det gäller då att noga följa de frågor som senare blir aktuella. Vi kan aldrig — om vi har kvar vår arbetsmarknadspolitik och lokaliseringspolitik — helt komma bort från sådana här svårigheter. Herr talman! Jag noterar att herr Wittbom åter lyckades undvika att beröra devalveringen och den socialdemokratiska regeringens politik. Det beror säkert på att den politiken nu är på väg att lyckas; Bengt Wittbom är naturligtvis ledsen över det. Det finns ett ordspråk som lyder: Surt, sade räven om rönnbären. Herr Wittbom ser väl nu att den socialdemokratiska ekonomiska politiken och industripolitiken ger oss ljusglimtar och uppgångar i svensk industri. Vi får, och det är regeringens ambition, en ökad industrisysselsättning och en ökad orderingång som kan leda till fler jobb i industrin, och då kan folk få sysselsättning just i den reguljära industrin, vilket har varit min ambition. Det gör ett något patetiskt intryck när man får lyssna till ett så kraftfullt tal om arbete ifrån en representant för ett parti som hittills inte satt kampen mot arbetslöshet särskilt högt. Till herr Israelsson, slutligen, vill jag säga: Det är klart att jag skulle kunna fortsätta att här i kammaren räkna upp åtskilligt som vi planerar inom industridepartementet. Men jag trodde möjligen att det inte var sådant som Per Israelsson var ute efter i första hand. Jag skulle kunna visa herr Israelsson att vi inte ligger på latsidan i industridepartementet. Trots att vi suttit i regeringsställning i bara sex sju månader, har vi ändå börjat arbeta med mycket. Det är riktigt, som herr Israelsson säger, att regeringen kommer att till vårriksdagen nästa år lägga fram en proposition om förnyelse och utveckling av svensk industri. Vi har datumet den 25 februari, och sista dagen för propositionen är den 10 mars. Propositionen kommer att innehålla ett treårsprogram för styrelsen för teknisk utveckling, ett treårsprogram för industrifonden och ett ramprogram för statens industriverk, den kommer att ta upp frågor som gäller uppfinnare, innovatörer och den verksamhet som rör tekniska attachéer, det blir ett program för utveckling av små och medelstora företag, osv. Propositionen kommer alltså att innehålla en hel del förslag som gäller utveckling och förnyelse av industrin, förslag som naturligtvis också blir till gagn för utvecklingen av Örebro läns näringsliv. Detta är en speciell del av det som vi arbetar med. Jag vill också bekräfta det som Per Israelsson sade om att vi arbetar med ett nationellt mikroelektronikprogram. Jag hoppas också att i sinom tid få lägga fram det som ett förslag för Sveriges riksdag. Vi arbetar alltså inom industridepartementet med många förslag, som kommer att betyda oerhört mycket för svensk industris utveckling. Men det som jag har velat betona i mitt svar och i mina inlägg är ändå att regeringens huvuduppgift — och devalveringen kom ju första dagen vi tillträdde — var att öka konkurrensförutsättningarna för svensk industri, att öka förutsättningarna att ha kvar marknadsandelar och nå nya marknadsandelar. På den punkten menar jag att det har kommit så många rapporter att vi i dag kan säga att vi är på rätt väg, att vi är på väg att lyckas. Svensk industri börjar återta förlorade marknadsandelar, orderingången har ökat, vi har fått mindre antal varsel; jag skulle kunna nämna fler tecken på förbättringar. Detta är väl någonting som alla här i kammaren borde glädjas åt och inte vara ledsna över, herr Wittbom. Vi borde notera detta som en framgång för svensk industri och för en socialdemokratisk industripolitik. Huvudsaken är ju att människorna får ha kvar jobben i industrin. Och den ambitionen gäller naturligtvis också Örebro län.
Herr talman! Jag hade faktiskt inte trott att det skulle vara nödvändigt att begära ordet igen, men det är det tydligen. Det är bra att industriministern erkänner att han är medveten om att 200 milj.kr. i subventionerade investeringspengar till SSAB innebär konsekvenser för de riktiga jobben på SKF Steel i Hällefors. Skall ni tackla de problemen senare innebär det väl, vad jag förstår, att också SKF Steel i Hällefors blir någon typ av stödföretag, som kommer att utsättas för industridepartementets överväganden i detalj i en framtid. Jag är inte grälsjuk, herr industriminister. Det är bara det att industriministern är den som sitter i regeringen, inte vi. Visst är det klart att en 16-procentig devalvering får effekter. Det är alldeles givet, särskilt om den kombineras med fallande oljepriser och tecken på en, om inte stor så i alla fall märkbar uppgång i konjunkturerna. Det är alldeles utmärkt att industriministern kan stå och glädja sig här i kammaren. Men jag vill bara säga att tar ni inte tag i de grundläggande strukturproblemen i svensk ekonomi och i svensk industri lär det bli en kortvarig glädje — för industriministern i synnerhet men också för svenska folket. Slutligen vill jag säga, herr talman, att jag utan vidare är beredd att ge industriministern och socialdemokraterna det erkännandet, att ni är världsmästare på sysselsättningspolitik. Sysselsättning kan man skapa med statliga pengar. Men ni är inte världsmästare på att skapa arbete åt människorna, behov av människor på arbetsmarknaden. Arbete är inget fristående, utan arbete, behov av arbetsinsatser och efterfrågan på arbetskraft är en konsekvens av ekonomiska ”örhållanden. Där vill jag påstå, industriministern, att när det gäller att driva sådan politik är moderata samlingspartiet vida skickligare än socialdemokraterna.

Herr talman! Det här blir antagligen mitt sista inlägg i den här debatten, - Måndagen den som faktiskt har dragit ut på tiden. 2 maj 1983 Industriministern säger att han ville undvika att flytta arbetslöshet. Det = tycker jag var ett bra besked. Det vill också vi undvika. Om den industriel Under vissa förhållanden kan det hända att man, när det finns jobb, kan — Ja verksamheten flytta arbete. Men då flyttar man inte arbetslöshet. Det gäller exempelvis i Örebro län utlokaliseringar — vilka alltid kan diskuteras — som gjordes av statlig verksamhet från Stockholmsområdet ut i landet. Då flyttade man arbete inte arbetslöshet. Man har redan flyttat arbetslöshet genom att exempelvis lägga ner verksamhet i Bergslagen och flytta den till Norrbotten. Det tror jag inte man vinner någonting med. Det som behövs är att det skapas nya jobb och nya branscher som kan ha framtiden för sig. Det tror jag är det primära. Jag nämnde Hällefors i mitt första inlägg. Jag tror att det är viktigt att regeringen medverkar till att verksamheten där inte minskar, utan att man ser till att människorna har jobb. Bruket ligger i länets mest utsatta del, och det är ytterst viktigt att det får vara kvar. Det är ett modernt bruk, så det bör kunna vara kvar. Vad gäller den statliga verksamheten har vi statistiska centralbyråns verksamhet i Örebro, som utlokaliserades till oss på sin tid. Vi menar att verksamheten i Örebro bör få öka, och att expansionen inte bör ske i Stockholm. I viss mån har en sådan utveckling redan skett i Örebro, och vi tycker att den skall fortsätta åt det hållet. Slutligen vill industriministern få förslag. Jag tror att det är viktigt, som jag redan tidigare har sagt, att alla förslag prövas seriöst. De som är orimliga får man sortera ut.
Herr talman! Jag skulle vilja återknyta till det Per Israelsson sade just innan han lämnade talarstolen. Det är självklart att alla förslag som förs fram ilänsprogrammen, som kommer att redovisas i höst, förslag från näringslivet — vi har löpande bra kontakter med industrins olika organisationer — förslag som kommer från fackliga organisationer och förslag som kommer fram i sådana här debatter i Sveriges riksdag skall prövas seriöst och gås igenom. Situationen inom industrin och i den svenska ekonomin är sådan att vi inte kan lämna något oprövat. Sedan vill jag också till herr Israelsson säga att jag beträffande Hällefors delar hans uppfattning att det är ett modernt bruk. Vi har också diskuterat frågan vid ett flertal tillfällen på industridepartementet. Det är en fråga av ett slag som är ganska vanligt just nu till följd av överetableringar inom vissa industribranscher men också på grund av att stödåtgärder har fått vidtas för andra regioner i Sverige. I tidigare debatter här i riksdagen har också representanter för andra län än Örebro län framhållit vikten av stödåtgärder. Det är helt klart att vi har uppmärksammat problemet, och jag har också vid den nu mycket omtalade distriktskongressen i Örebro haft tillfälle till 173 diskussioner med mina partikamrater ifrån Hällefors i den här frågan. Jag kunde inte, herr talman, låta bli att återigen begära ordet, denna gång med anledning av herr Wittboms slutord. Han sade: Vi är skickligare än socialdemokratin när det gäller att ordna de varaktiga jobben. Jag får tolka hans uttalande så. Mot detta måste jag få säga att ni inte lyckades särskilt väl när ni satt i regeringsställning under de gångna sex åren. Det var ju ifrån er som den nya regeringen fick överta arvet. Vad var det för ett arv, herr Wittbom? Jo, den dag då den nya regeringen vandrade upp till konseljen på slottet stack några journalister ett TT-meddelande i händerna på oss där det stod att det går 185 000 människor arbetslösa i Sverige och att 85 000 av dem är ungdomar. Arbetslösheten lyckades ni att med den borgerliga politiken höja mycket kraftigt. Jag är inte så ensidig att jag säger att det var ett resultat enbart av den borgerliga politiken i Sverige. Självfallet berodde det också på en internationellt sett svår utveckling. Men en del av arbetslösheten var ändå hemmagjord, och den kan vi inte få bort på nolltid, även om vi nu har satt in massiva arbetsmarknadspolitiska åtgärder, som har satt stopp för ökningen och i viss mån börjat få ner arbetslösheten. Investeringsverksamheten var nere i ett bottenläge. Det var fråga om ett investeringsras. Det är länge sedan vi har haft så låg investeringsverksamhet som vi har nu. Vi får gå tillbaka till början av 1970-talet. Satsningarna på teknisk forskning och utveckling har legat stilla, och industriproduktionen har, herr Wittbom, varit så låg att vi egentligen kan tala om nolltillväxt i Sverige under senare år. Det var egentligen herr Wittbom som bad mig att göra det här tilllägget i debatten när han oförsiktigt nog sade att man från borgerlighetens sida skulle vara så mycket skickligare och bättre på att klara frågorna om sysselsättning och industriell verksamhet än vad den socialdemokratiska regeringen och politiken är. Jag vet inte om denna kammare är rätta platsen att fortsätta den här diskussionen, men det var ett så fantastiskt tillfälle för mig som industriminister att återigen få göra herr Wittbom påmind om verkligheten.
Herr talman! Jag vill bara helt kort säga, att om detta att inte höja arbetsgivaravgifterna är ett utslag av regeringens skicklighet att klara arbetsmarknadsproblemen , är det ännu skickligare att sänka dem. Det var det första.

Herr talman! Tommy Franzén har mot bakgrund av utvecklingen inom industrisektorn och den offentliga sektorn samt de konsekvenser som denna utveckling har fått för sysselsättningen i Stockholms län frågat mig följande: 1. Harregeringen för avsikt att ta itu med den alltmer växande obalansen i Stockholms län? 2. Har industriministern för avsikt att vidta åtgärder för att öka den industriella produktionen i regionen? 3. Har industriministern för avsikt att vidta åtgärder för att inrätta ett tvärvetenskapligt centrum eller liknande för forskning i nya produkter och teknik? 4. Vilka åtgärder i övrigt är industriministern beredd att vidta för att öka graden av industriell sysselsättning i regionen och därmed minska arbetslösheten? För den svenska industrin gäller att sysselsättningen har minskat inom flertalet industrigrenar sedan mitten av 1970-talet. Det finns flera anledningar till detta. En av orsakerna är övergången till ny och mindre arbetskraftsintensiv teknik, inte minst inom verkstadsindustrin och inom den grafiska industrin. Detta är viktiga industrigrenar i Stockholmsområdet, varför sysselsättningseffekterna är påtagliga där. Många företag i regionen återfinns å andra sidan inom delbranscherna elektronik, telekommunikation, kemiteknik m.fl. områden för vilka framtidsutsikterna bedöms som jämförelsevis goda. Det är framför allt i Stockholms kommun som industrisysselsättningen har gått ned under 1970 och 1980-talen. Denna nedgång har tillsammans med den ökade sysselsättningen inom tjänstesektorn orsakat en växande obalans. Det är olyckligt om en region förlorar industriarbetsplatser, och vi bör naturligtvis undvika att skapa ”specialiserade”, ensidiga arbetsmarknader. Strävan bör därför vara — och det gäller såväl Stockholmsregionen som andra regioner i landet — att så långt möjligt skapa väl differentierade arbetsmarknader där olika näringsgrenar och olika slags arbetsplatser finns representerade. Därigenom blir regionen mindre känslig för de omställningar som olika näringsgrenar får genomgå. De generella åtgärder som regeringen har vidtagit, såsom devalveringen under hösten 1982 och den senaste tidens räntesänkning, bör tillsammans med en förväntad allmän konjunkturförbättring kunna leda till ökade investeringar och ett förbättrat sysselsättningsläge inom industrin i Stockholms län. Stockholmsregionen har i vissa avseenden unika förutsättningar när det gäller industriell utveckling. Det är Sveriges största arbetsmarknad med god tillgång på forskningskompetens och forskningsresurser. Industrin drar också nytta av de täta internationella kontakter som är självklara för De breda satsningar som görs på teknisk forskning och utveckling kommer också i särskilt hög grad Stockholmsregionen till del. De teknikområden som prioriteras är bl.a. bioteknik, elektronik och datateknik, verkstadsteknik och kemiteknik, vilka är väl representerade i Stockholmsregionen. I statskontorets stödundersökning år 1982 konstaterades att mottagarna av det stöd som budgetåret 1979/80 gick via styrelsen för teknisk utveckling, STU, till teknisk forskning och utveckling till drygt 54 26 fanns inom Stockholms län. Därnäst kom mottagare inom Göteborgs och Bohus län med sammanlagt drygt 14 96 av stödet. På regional nivå bedrivs olika projekt för att stimulera industriell verksamhet. Jag vill här nämna den samverkan som sedan 1982 finns mellan STU, den regionala utvecklingsfonden i Stockholms län, tekniska högskolan, Stockholms kommun m.fl. för att samordna och sprida tekniska idéer och forskarrön till företag i länet. Detta bör kunna ha en stor betydelse för de forskningsoch utvecklingsintensiva industrierna i Stockholmsområdet. Samtliga länsstyrelser fick under hösten 1982 regeringens uppdrag att tillsammans med länsarbetsnämnderna, de regionala utvecklingsfonderna, landstingskommunerna, länets kommuner, fackliga organisationer m.fl. utarbeta regionala industriprogram. Genom programmen kan länen föra fram underlag för det industripolitiska arbetet i länen men också för det arbete som bedrivs av centrala myndigheter och av regeringen. Problem och brister i infrastrukturen som hämmar den industriella tillväxten inom länet kan uppmärksammas. Länet har också möjlighet att redovisa hur samhällets samlade resurser för näringslivsfrämjande åtgärder bör vara avvägda. Programmen skall redovisas till regeringen under hösten 1983, och jag ser med intresse fram emot en beskrivning från Stockholms län av industrisektorns problem och utvecklingsmöjligheter.

Herr talman! Stockholmsregionen är en av de regioner i landet, även om det kanske låter konstigt, som drabbas hårdast av industriell nedläggning. Under 1970-talet försvann 40 000 industriarbetsplatser. Första hälften av 1980-talet beräknas antalet nedläggningar ligga någonstans mellan 10 000 och 15 000. Nedläggningarna började redan på 1960-talet vad gäller Stockholmsregionen. Främst har det gällt verkstadsindustrin och elektronikindustrin. Det har skett utflyttningar av verksamheten från regionen till andra länder, och då har det framför allt varit storföretag, huvudsakligen industriföretag, såsom Ericsson, Atlas Copco och AGA, som flyttat verksamheten utomlands. De här företagen har f. n. ungefär två tredjedelar av sina anställda i andra länder än Sverige. Förra året beräknades att bruttoinvesteringarna för dessa företag utanför landets gränser låg på omkring 20 miljarder, medan investeringarna inom Sverige uppgick till 17—18 miljarder. Den nya tekniken och rationaliseringarna har också bidragit till att jobben inom industrin i väsentlig grad har minskat i regionen. Även andra saker förekommer självfallet. Bostadsbyggandet har väsentligt minskats, på grund av bl.a. minskad efterfrågan på bostäder därför att reallönesänkningarna kraftigt slagit mot familjerna. Arbetslösheten har medfört att framför allt unga människor bor hemma längre nu än tidigare. Kraftiga hyreshöjningar m.m. är också orsaker till minskad efterfrågan. I Stockholmsregionen kvarstår trots detta fortfarande en brist på bostäder. Det har kompenserats av en uppgång i den offentliga och privata serviceverksamheten. Detta har till stor del kompenserat den brist på sysselsättning som har uppstått genom industrinedläggningar. Detta har medfört, och det erkänner industriministern i svaret, att den redan tidigare stora obalansen inom regionen har ökat. En regional industripolitisk debatt kan inte föras utan att man också tar med hela landets industripolitik, eller brist på sådan politik, om man så vill. Med tanke på detta kan man konstatera följande: Den svenska industripolitiken är passiv och odynamisk.

Det här krisstödet har i och för sig varit nödvändigt och oundvikligt, men man kan gott säga att det har varit alltför litet inriktat på förnyelse. I realiteten har det statliga engagemanget väsentligen bara blivit ett sätt att överföra privatkapitalets avvecklingskostnader på samhället. Det regionalpolitiska elementet i industripolitiken har varit svagt, och det har inte stått i proportion till krisregionernas behov och situation. Den offentliga analysverksamheten är intressant, men utgör mer en spegling av utvecklingen än en bas för självständig politisk åsiktsbildning. Man kan alltså säga att nästan all industripolitik bedrivs i ett mycket kortsiktigt perspektiv. S. k. strukturplaner för krisbranscher har bara några få års räckvidd. Vi hörde industriministern alldeles nyss tala om en proposition vilken skall läggas fram i februari eller mars nästa år och i vilken det bara är fråga om treåriga planer. Som långsiktigt räknar man, för att använda ett mått som utnyttjas i budgetsammanhang, allt som gäller längre tid än fem år. Man har vidare en utpräglad sektorisering. Varje område betraktas för sig, graden av förutseende är ringa och insatserna är ofta felaktiga. Framtiden förekommer i det industripolitiska tänkandet enbart som mycket lösliga förutsägelser om trender, och det betonas att man egentligen inte kan säga något säkert. Kort sagt, herr talman: Det existerar ingen strategi. Behovet av en ny industripolitik är därför stort. Man måste självfallet frigöra sig från föreställningen att industripolitiken skulle stå neutral i förhållande till samhällsklasserna. Målen för en för samhället offensiv industripolitik kan därför inte baseras på den nuvarande regeringens sätt att tänka. För en regering med förankring i arbetarrörelsen och arbetarklassen är det därför inte försvarligt att ställa de industriella förhoppningarna till den s.k. marknaden. Men eftersom marknaden inte anses kunna förutses och eftersom prismekanismerna sörjer för att ”rätt” industriproduktion kommer till stånd, får industripolitiken givetvis en osammanhängande, nyckfull och kortsiktig karaktär. Det som sker får helt enkelt ske. Medvetenheten är låg, och alla tankar på förutseende eller styrande åtgärder har hittills avvisats. En ny industripolitik måste därför utgå från samhälleliga behov och mål. Vänsterpartiet kommunisterna har i en motion till årets riksdag angivit utformningen av en ny långsiktig industripolitik.

Detta är ett landsomfattande program, men ser man på de olika punkterna finner man att flertalet av dem också är applicerbara på Stockholmsregionen. Industriministern hänvisar i sitt svar huvudsakligen till de generella åtgärder som regeringen vidtagit, nämligen den 16-procentiga devalveringen och räntesänkningarna. De förhoppningar som regeringen knyter till ”en förväntad allmän konjukturförbättring” bygger enligt den senaste kompletteringspropositionen på en uppgång i ekonomin i USA.

I varje fall finns det ingenting preciserat om hur det skall gå till.

Risken är att det också i fortsättningen blir generella åtgärder med stöd för privata industrier och åtföljande risker för fortsatta industriutflyttningar från Sverige. I övrigt tycker också jag att det skall bli intressant att se vad de här organen kommer fram till. Men — som jag tidigare har redovisat — om det inte anges direkta målsättningar är jag litet reserverad. Jag tycker att regeringen borde — ja, jag vill säga måste — gå in för att när det ges direktiv till sådana här regionala planeringar också ange en industripolitisk målsättning på annan grund än den vi har vant oss vid under den senaste sexårsperioden. Svaret på den tredje frågan är svävande. Industriministern hänvisar till den samverkan som finns mellan styrelsen för teknisk utveckling, den regionala utvecklingsfonden i Stockholms län, tekniska högskolan, Stockholms kommun m.fl. Men ingenting i svaret visar tyvärr att denna samverkan också skulle inriktas på att skapa nya samhälleliga industrijobb. Om man nu vill skapa ett tvärvetenskapligt forskningscentrum, måste avsikten naturligtvis vara att detta skall verka för att skapa de här nya jobben. Man skall inte bara ge innovationer, utan samtidigt måste också konkreta förslag framläggas och resurser anvisas för en vidareutveckling. Svaret på den fjärde frågan, vad regeringen i övrigt är beredd att göra för att öka graden av industriell verksamhet, tycks återfinnas i de allmänna förhoppningarna på devalveringen. Av den anledningen tror jag det finns skäl att fråga industriministern följande: Är regeringen beredd att satsa ordentligt med pengar på ett samhälleligt industriprogram? Är regeringen för det första beredd att utforma ett sådant program? Kommer detta, för det andra, att baseras på en samhällsägd industriproduktion och inte på satsningar och stöd åt det privata näringslivet, där man ju klart och tydligt har visat att man inte känner något ansvar för industriproduktionen i vårt land? Är regeringen beredd att se till att en sådan samhällsägd industriproduktion får den klara målsättningen att skapa jobb och täcka de behov som finns inom landet?

Herr talman! Jag skall inte nu på herr Franzéns inbjudan ta upp en vidare debatt om industripolitiken och de ekonomiska systemen. Det får väl anstå till ett annat tillfälle. Jag får ju också senare möjlighet att här i riksdagen lägga fram förslag om industriell förnyelse och utveckling. Däremot vill jag något kommentera det som herr Franzén tog upp allra sist isitt inlägg. Det gällde program för samhällsstimulans av svensk industri. Jag vill bara påpeka för herr Franzén att regeringen redan i höstas lade fram ett investeringsprogram på riksdagens bord på 2 miljarder kronor, som omfattade sektorerna energi, kommunikationer och byggande. Regeringens program när det gäller energi är vidare så omfattande att det de närmaste åren beräknas medföra totala investeringar på mellan 5 och 7 miljarder kronor. Det är alltså en väldig samhällsledd utmaning från regeringen till framför allt svensk verkstadsindustri. Dessutom arbetar vi nu på industridepartementet med frågor som rör den offentliga teknikupphandlingen, vilket jag vet att her Franzén känner till. Jag vill, herr talman, återvända till interpellationen om Stockholms län. Jag känner väl till förhållandena i Stockholms län. Jag vill därför bara göra ett par påpekanden, som nog bör tas med i bilden. För det första är naturligtvis inte Stockholmsregionen ett enhetligt område iden meningen att sysselsättningstillfällena är jämt fördelade inom regionen. I länet finns också områden med typiska glesbygdsproblem, och när vi diskuterar näringslivsstrukturen och industrifrågorna för Stockholms län bör vi också ha detta i bakgrunden. För det andra markerade jag i mitt svar, och jag ber att få upprepa det, att det är olyckligt att en region utarmas på industriarbetsplatser på det sätt som har skett i Stockholms län. Det är självfallet en olycka för de industrisysselsatta, som blir utan jobb och inte kan få ett nytt industrijobb på sin hemort, nämligen i Stockholms län. Men det är också negativt för hela regionen, därför att vi får en olycklig sammansättning av yrkesgrupper, social struktur och mycket annat. Vi får inte förneka, det vill jag trycka på igen, att Stockholmsregionen i en hel del avseenden har unika förutsättningar och möjligheter när det gäller industriell utveckling. Det är Sveriges största arbetsmarknad. Det är landets huvudstad, vilket — som jag sade i svaret — innebär möjligheter till internationella kontakter, som inget annat område i Sverige har. Här finns också viktiga forskningsoch utbildningsinstitutioner med en specialistkompetens inom en rad områden — teknik, medicin osv. — som är till nytta för den industriella verksamheten och därmed också utvecklar denna. Här finns dessutom huvuddelen av landets centrala förvaltningsapparat, som också har växande betydelse för industrin, inte minst som beställare av teknik. Stockholmsområdet har alltså förutsättningar för en industriell utveckling som på sätt och vis inte liknar någon annan regions. Det betyder i sin tur att den industriella politik som bedrivs här bör ha en utformning som bygger på regionens speciella förutsättningar. Det var jag också inne på i mitt svar, och det var med tanke på det som jag anförde, att jag med stort intresse kommer att ta emot det näringslivsprogram som länsstyrelsen i samarbete med olika näringspolitiska organisationer, fackliga organisationer och näringslivet i Stockholms län utarbetar. Vad jag nu har sagt innebär självfallet inte att jag menar att en näringspolitik för Stockholmsområdet skall vara fundamentalt annorlunda än den politik som bedrivs på andra håll i landet, utan det är snarare fråga om att lägga tonvikten vid dessa speciella insatser, som man kan göra när det gäller den industriella verksamheten i Stockholms län. Ett område som jag speciellt vill peka på är utvecklingen av tekniskt avancerad industri. Det kan jag göra av det skälet att det inom Stockholmsregionen finns ett tekniskt kunnande som i första hand genom sin stora bredd har en speciell tyngd i regionen — kunnandet vid högskolor, forskningsinstitutioner, företag, organisationer men också forskningsmyndigheter. Detta leder i sin tur till att det skapas ett klimat för utveckling av nya produkter och system, baserade på nya forskningsrön och avancerad teknik, som det finns mycket av just i Stockholmsregionen. Det måste vara en angelägen uppgift för näringspolitiken i Stockholms län att stimulera till ett praktiskt industriellt utnyttjande av det kunnande som finns i regionen. Och det kunnande som finns och de praktiska rön som kan nås kan också betyda ringar-på-vattnet-effekter till glädje för övriga landet.

Det är också därför som jag i mitt svar — som jag tror att herr Franzén kanske inte läst tillräckligt noga för att inse uppbyggnaden av det — så kraftigt visat på just landstingets och kommunernas roll och företagens speciella roll i det här området. Det ger också möjligheter för regionen att utforma en industripolitik som utgår ifrån de speciella förutsättningar som finns i just Stockholms län. Jag tror inte att man med den här utgångspunkten skall vara dyster till mods när det gäller att bedöma den industriella utvecklingen i Stockholms län. Jag menar att rätt tillvaratagna blir de här fördelarna stora och ger ett gott utrymme för en god industriell utveckling i området.

Herr talman! Låt mig börja med att ta upp vad industriministern sade i det skriftliga svaret och som också framkom i hans senaste anförande om de unika förutsättningar som gäller för den industriella verksamheten i den här regionen. På den punkten uppehöll sig industriministern vid frågan om forskningskompetensen, forskningsresurserna, m.m. Jag beklagar — jag hoppas att det var en tillfällighet — att industriministern inte berörde de möjligheter som ändå måste vara grundläggande för att skapa en ny industriell situation, nämligen tillgången på välutbildade och yrkeskunniga arbetare. Det finns det gott om i den här regionen, arbetare som tidigare jobbat på Ericsson, AGA, Atlas Copco, m.fl. företag, som flyttat utomlands, arbetare som fått gå när det statsägda Finnboda Varvs verksamhet krymptes eller när det tillika statsägda Svenska Maskinverken lades ned, för att nämna några exempel. Den grundläggande möjligheten till en industriell återhämtning i regionen finns alltså i form av en mycket skicklig och avancerat tekniskt yrkeskunnig arbetarkår. Industriministern sade också att den tekniskt utvecklade industri som redan finns inom regionen tillsammans med de forskningscentra som finns skapar ett gynnsamt klimat. Självfallet gör det det. Men jag vill ändå påstå att man också behöver ange samhälleliga mål — annars kommer man så lätt i den situation som råder i dag. Det har inte funnits några samhälleliga mål för hur industripolitiken skall föras, och därför har vi också fått den ena krisbranschen efter den andra här i landet. Har socialdemokratin den uppfattningen att det räcker att skapa klimat och åstadkomma gynnsamma förhållanden inom den s.k. marknaden har man i det avseendet ingen bättre politik att komma med än vad moderaterna har, och det vore i så fall beklagligt. Vänsterpartiet kommunisterna anser således att det inte är tillräckligt att förlita sig på dessa marknadskrafter. Vi måste gå in och skapa samhälleliga mål. Men i sammanhanget får man inte göra som jag är rädd för att industriministern gjorde, nämligen blanda ihop frågan om program för samhällsstimulans — han berörde därvid enenergiprojekten från i höstas — med ett samhälleligt industriprogram innebärande investeringar i ny teknik i samhällsägda företag. Att skapa denna stimulans för det privata näringslivet är trots allt bara en kortsiktig åtgärd. Det finns ingenting som garanterar en fortsättning. Det kan bara ske genom att samhället tar sitt ansvar. Industriministern och jag är överens om att Stockholmsregionen inte är en enhetlig region. Det finns absoluta tätortsoch rena glesortseller Norrbottensproblem i regionen, om jag får uttrycka mig så. Jag tror att en satsning på dessa industrier i regionen också skulle kunna ge jobb i det övriga landet. Industriministern är inte benägen att på nytt ta upp en industripolitisk debatt eftersom interpellationen om den industriella verksamheten i Örebro län nyss föranledde en sådan. Han sade då till Bengt Wittbom att man inte på sex månader vänder en nedgång som varat i sex år — precis som om det bara var den borgerliga dåliga ekonomiska politiken som var orsaken. Tyvärr fanns det nog fler orsaker, bl.a. en avsaknad — som jag sade i mitt första anförande — av en industripolitisk strategi både före och efter 1976. Det är bl.a. avsaknaden därav som har bäddat för vårt lands nuvarande ekonomiska kris. Låt mig slutligen säga några ord om det som ligger bakom interpellationssvaret, nämligen landstingens roll i sammanhanget. För mig är det i och för sig en självklarhet att man skall satsa på regionala utvecklingsprogram. Men i botten för sådana satsningar måste staten ta'sitt ansvar och klart ange de industripolitiska målen. Annars uppstår lätt anarkistiska situationer, och arbetslöshet kan komma att flyttas från en region till en annan.
Herr talman! På en punkt var herr Franzén inte uppmärksam, nämligen när han i början av sitt senaste inlägg påstod att jag inte hade sagt något om de industrisysselsatta i länet. I mitt andra inlägg sade jag faktiskt att det självklart var en olycka om industrisysselsatta, som blev utan jobb, inte kunde få ett nytt jobb på hemorten. Jag noterade detta mot bakgrund av att vi har en styrkefaktor och en reserv i det goda kunnande och den skickliga yrkesarbetarkår som finns inom industrin runt om i Stockholms län. Eftersom det är min egen valkrets känner jag väl till industriverksamheten och åtskilliga företag i länet. Vidare har det förts en diskussion om samhälleliga mål. Det investeringsprogram som vi i höstas lade fram för riksdagen omfattade tre områden, nämligen energi, kommunikationer och byggande. Det är tre områden där samhället och det svenska folket har mycket stora behov av insatser. Det är exempelvis angeläget att få till stånd en utveckling på energiområdet, så att vi blir mindre beroende av oljan och kan skaffa oss egna energislag. Vi bör rusta upp våra kommunikationer, järnvägarna och landsvägarna. Vi bör också börja bygga och rusta upp vårt äldre bostadsbestånd, så att vi får bättre bostäder. På dessa tre områden som regeringen valt ut kan vi alltså peka på de mänskliga behoven men också på samhällets behov av att någonting görs på just dessa tre områden. Samtidigt kopplades detta till tre områden som skulle ge oss en industriell utveckling. Dessutom skulle det kunna ge en ordentlig draghjälp till svensk industri, som hade outnyttjad kapacitet på dessa områden. Det gällde verkstadsindustrin i fråga om industrisidan, verkstadsindustrin och byggnadsämnesindustrin i fråga om byggandet och kommunikationerna, och i fråga om byggandet berördes även träoch snickeriindustrin och sanitetsporslinsindustrin. Detta betyder att regeringen lade fram sitt investeringsprogram utifrån de behov som vi kunde se i samhället, de bedömningar som vi gjorde för att få en industriell utveckling och de bedömningar vi gjorde för att få en ökad sysselsättning i industrin. Jag tycker att herr Franzén möjligen missar en stor poäng när han undervärderar investeringsprogrammets effekter på sysselsättning och industriell utveckling. Sedan tycker jag inte att det är något fel att stimulera just den industri vi har—det är ju den industri som vi också skall leva med åtskilliga år framöver — så att den inte fortsätter att utarmas utan kan få sin outnyttjade kapacitet fylld. Detta kan ju leda till en högre produktivitet i industrin och även till behov av investeringar och förnyelse. Det finns alltså åtskilliga tankar bakom investeringsprogrammets utarbetande. Jag vill framhålla att den nya regeringen efter bara någon månad pressade fram ett sådant program, som betyder mycket för investeringsverksamheten och industrisysselsättningen i Sverige.
Herr talman! Det är bra att industriministern nu rättar till det hela och även för in det yrkeskunnande som finns som en resurs för att kunna skapa en ny industriell utveckling i regionen. Programmet från i höstas är vi i och för sig inte motståndare till. Men jag anser att det tar upp för litet. Om man nu går ytterligare ett par månader framåt i tiden sedan programmet lades fram och tittar på budgetpropositionen för det kommande budgetåret 1983/84, finner man ganska snart att beträffande byggandet är det en mycket mycket svag förhoppning. Att ta upp byggandet i samband med svaga förhoppningar är, som jag ser det, inte speciellt meningsfullt, om man nu utgår från att man genom detta skall stimulera hela den industri som finns runt omkring byggandet, hela byggmaterielindustrin. Såväl för de bostadssökande som för hela denna industribransch hade det fordrats att man från regeringens sida hade angett en klar målsättning, en målsättning som ligger väsentligt över vad de borgerliga partierna har lyckats pressa ner bostadsbyggandet till. Satsningar när det gäller energi är självfallet riktigt och viktigt. Man kanske får skylla på att regeringen bara hade haft någon månad på sig, att den inte har kunnat formulera en alternativ energiuppbyggnad i högre grad än vad regeringen lyckades med i den nämnda propositionen. Den tar ju inte alls itu med det verkliga kraftprovet, nämligen att se till att satsa på alternativen på ett sådant sätt att man i verkligheten skulle kunna nå fram till en avveckling av kärnkraften. Också den socialdemokratiska regeringen anser ju att kärnkraften skall avvecklas, även om det sker en bra bit framåt i tiden. Jag tycker inte att det är fel att man stimulerar den befintliga industrin, och det har jag inte heller kritiserat. Vad jag sade var att man måste göra skillnad på ett samhälleligt industriprogram för en ny produktion i samhällets intresse och samhällsstimulanser. Jag anser, i motsats till vad Thage Peterson här sade, att det inte räcker att stimulera den befintliga industrin. Det är fel att tro att man därigenom får fram det man vill när det gäller ny industriproduktion i det här landet. Det krävs att man i första hand inriktar sig på att satsa på nya industrier — och att man anger vilken industriproduktion som är nödvändig och som svarar mot de behov som samhället har. Jag har tidigare räknat upp en mängd områden som är applicerbara även på Stockholmsregionen.

Herr talman! Jag ber att få meddela att Hans Göran Francks interpellation 1982/83:119 om den internationella vapenhandeln, m.m., på grund av bl.a. utlandsresa inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Hans Göran Franck om att interpellationen skall besvaras den 30 maj.
Herr talman! Jag vill anmäla att interpellationen av Inga Lantz om konstgjord befruktning m.m. på grund av min arbetsbelastning inte kommer att besvaras inom stipulerad tid. Jag har kommit överens med Inga Lantz om att interpellationen skall besvaras måndagen den 16 maj.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat justitieministern om han är beredd att medverka till att klarhet kan bringas så att viss typ av annonsering inte faller under förbudsgränsen för marknadsföring av alkoholdrycker. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Bakgrunden till frågan är ett beslut i marknadsdomstolen nyligen om annonser införda av danska företag, vilkas namn innehåller ordet vin, något som enligt domstolen framhävts i annonserna. Enligt 2 § lagen med vissa bestämmelser om marknadsföring av alkoholdrycker får man inte använda kommersiell annons i bl.a. periodiska skrifter när man marknadsför spritdrycker, vin eller starköl. Sker detta, kan marknadsdomstolen med stöd av marknadsföringslagen vid vite förbjuda att det upprepas. Domstolens beslut kan inte överklagas. Det är marknadsdomstolen som i sin rättstillämpning självständigt bedömer vilka handlingar som omfattas av lagens förbud. Regeringen får alltså inte påverka beslutsfattandet i det enskilda ärendet. Några initiativ från regeringen i den riktning som Per Stenmarck efterlyser är inte aktuella.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

I dessa riktlinjer, som gäller marknadsföring av olika typer av alkohol, framgår det av punkt 1: ”Riktlinjerna omfattar inte reklam som anger endast säljställes namn, adress eller öppettider eller, utan att nämna varumärke, anger vilket slag av alkoholdryck som saluhålls.” Detta borde, som jag ser det, vara klara och otvetydiga riktlinjer, som det inte borde vara någon svårighet att förstå innebörden av. Det är också värt att lägga märke till att konsumentverket i det här fallet inte heller har påstått att tidningen skulle ha överträtt denna punkt, men man säger att punkt 1 enbart gäller svenska förhållanden, och därför skulle den inte vara tillämpbar på detta fall. Såvitt jag kan se, står det ingenting inskrivet i riktlinjerna om denna begränsning. Emellertid finns det samtidigt en annan, längre gående punkt, nämligen punkt 4. Denna åberopades och blev också utslagsgivande i marknadsdomstolen. Detta har skett trots att tidningen enligt egen uppgift via Tidningsutgivareföreningen fått besked från konsumentombudsmannen om att punkt 1 skulle vara tillämpbar. Mot denna bakgrund är, som jag ser det, risken uppenbar att det är godtycket som kommer att styra, dvs. när man inte enbart har en lagtext och riktlinjer som har utarbetats av en myndighet att rätta sig efter utan myndigheten dessutom förbehåller sig rätten att i efterhand ha en annan ståndpunkt. Konsekvensen av utfallet av detta ärende är kanske ett stopp för stora delar av den annonsering som i dag förekommer för utländska detaljister. Det krävs att det i annonstexten klart framgår att man inte saluför alkoholhaltiga varor, och tidningen måste dessutom ha kollat att uppgifterna är riktiga. Jag vill, med anledning av att finansministern talar om kopplingen till ordet ”vin”, beröra en annan märkvärdig slutsats som man kan dra av riktlinjerna. En restaurang med namnet Vinhuset får använda namnet i sin reklam, medan en detaljist som heter Vinhuset inte får använda namnet i reklamsyfte. Finansministern var i sitt svar direkt negativ till att ta några initiativ. Jag vill ändå fråga finansministern om han, mot bakgrund av de inkonsekvenser som jag här har försökt peka på, är beredd att ta initiativ för att tveksamhet beträffande tolkningen inte skall behöva råda i fortsättningen.
Herr talman! Det måste inskärpas att det vi här diskuterar är ett utslag av marknadsdomstolen, inte det förhållandet att konsumentombudsmannen ansåg att den annons som Per Stenmarck refererar till stred mot marknadsföringslagen. Det var marknadsdomstolen som ansåg detta, och den baserar sina utslag på den lag som riksdagen har stiftat. Jag kan inte se att marknadsdomstolens möjligheter att tolka den lag som finns skulle påverkas av att konsumentverket ändrade sina riktlinjer. I detta fall är konsumentombudsmannen åklagaren, som utifrån sin uppfattning har drivit ett mål i vilket marknadsdomstolen har dömt på ett visst sätt. Jag kan inte förstå vad det är för initiativ som Per Stenmarck kräver, om vi inte i lagstiftningen skall ändra på förutsättningarna. Det finns alltså i Sverige ett förbud mot reklam för alkoholhaltiga drycker. Marknadsdomstolen har tolkat dessa annonser så, att avsikten var att göra reklam inte för vindruvor eller konserver utan för alkoholhaltiga drycker som saluförs av det s.k. Vinhuset.

Herr talman! Man bör kunna rätta sig efter riktlinjer som är utskickade från t.ex. konsumentverket. I dessa står faktiskt att den här aktuella annonseringen bör vara undantagen. Tidningar och andra som får sig dessa riktlinjer tilldelade måste kunna rätta sig efter dem. När det visar sig att det inte går — därför att i en punkt i riktlinjerna sägs en sak och i en annan punkt delvis någonting annat — och när marknadsdomstolen dessutom anser att riktlinjernas formulering i detta avseende inte är tillfredsställande, borde någon, lämpligtvis då finansministern, föreslå att man åtminstone gör ett tillrättaläggande, så att berörda parter vet vad som gäller, inte i detta fall utan inför framtiden. Eljest har vi faktiskt upphöjt godtycke till lag. Det kan trots allt inte vara avsikten.
Herr talman! Efter marknadsdomstolens utslag är läget sådant att tidningarna här i Sverige bör veta vad som gäller. Om man, som i detta fall, använder namnet på ett företag i en annons som kan ha till syfte att göra reklam för vin och sprit kan det strida mot marknadsföringslagen. Efter marknadsdomstolens utslag gäller det förhållandet. Jag tror inte att det nu — när marknadsdomstolen en gång har lagt fast en tolkning av lagen — hjälper att ändra på riktlinjerna, utan vi får i så fall ändra på lagstiftningen.
Herr talman! Om det ställningstagande som finansministern här talar om är så självklart, borde det vara precis lika självklart att denna förändring skrevs in i de riktlinjer som konsumentverket har utarbetat.
Herr talman! I så fall förutsätter jag att konsumentverket anpassar sina riktlinjer till marknadsdomstolens tolkning av lagstiftningen. Men det är något annat än det Per Stenmarck begärde att jag skulle göra.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Gradin för svaret. Det var ett bra svar, som jag är nöjd med. Men när jag har ordet måste jag återigen notera att socialdemokraterna talar med dubbla tungor. Orsaken till att jag ställde frågan var nämligen att en företrädare för regeringspartiet i debatten om medel till jämställdhetsombudsmannen här i kammaren två gånger upprepade att JämO skulle utvärderas. Och, herr talman, med tanke på den ljumhet, nästan motstånd, som socialdemokraterna visade mot JämO när vi från folkpartiets sida arbetade för jämställdhetslagen kunde det ju ligga något bakom det där yttrandet. Jag ville ha säkerhet i saken. Om man därtill betänker att regeringen var snål i budgetpropositionen och inte unnade JämO den extra handläggare hon så väl skulle behöva fanns det faktiskt skäl för min oro. Nu räknar jag med att Anita Gradins ord väger tyngre än hennes partikamrats här i kammaren. Det är nämligen, herr talman, för oss i folkpartiet väsentligt att slå vakt om JämO, och det är det också för ett oändligt antal människor som har fått hjälp av JämO. Antalet ärenden och mål som har förts till arbetsdomstolen visar att JämO behövs och fyller en funktion. Det är bra att Anita Gradin, i motsats till sin partikamrat, inser att en översyn av den myndighet som har fungerat så pass kort tid ännu inte skulle vara särskilt meningsfull. Självfallet finns det ofta anledning att se över olika myndigheters organisation, men det kan inte vara så brått med JämO. Jag vill slutligen bara tillägga att jag hoppas att ni ser på JämO:s förslag, som statsrådet nu tog upp i sitt svar, mer positivt än ni såg på hennes anslagsframställning i år och att ni behandlar den positivare nästa år. Knappt 2 milj.kr. av 15,5 miljarder kostar den verksamheten, och det är faktiskt en verksamhet som lönar sig för hela arbetslivet. Då behöver man inte vara så njugg.

Herr talman! Med hänvisning till att — som det heter i frågan — ca 450 fångar kommer att få lämna fängelserna den 1 juli till följd av att ”strafftiden, på grund av platsbrist, skall halveras” har Hugo Hegeland frågat mig om jag anser det motiverat att polisen skärper sin bevakning efter nämnda tidpunkt. Till en början vill jag tillbakavisa Hugo Hegelands påstående om att beläggningen vid kriminalvårdsanstalterna skulle ha utgjort ett skäl för det beslut med anledning av proposition 1982/83:85 som riksdagen nyligen har fattat och som uppenbarligen åsyftas i frågan. Detta är felaktigt och har ingen täckning vare sig i propositionen eller i justitieutskottets betänkande. Vad gäller själva sakfrågan vill jag säga följande: Den 1 juli kommer i genomsnitt ca fyra intagna per polisdistrikt att friges till följd av den nu aktuella reformen. Motsvarande har inträffat åtskilliga gånger tidigare, utan att någon kommit på tanken att polisen i ett sådant polisdistrikt skulle vidta några speciella åtgärder.

Herr talman! Jag tackar justieministern för vänligheten att svara, även om jag naturligtvis inte är nöjd med svaret.

Detta gäller så mycket mera som beläggningen på kriminalvårdens anstalter under de senaste åren har ökat i en utsträckning som har gett upphov till betydande kapacitetsmässiga problem.

Det är enligt nämndens mening väl riktigt att kriminalpolitiken inte kan få kosta hur mycket som helst. Men att lägga kortsiktiga ekonomiska överväganden och förhoppningar om besparingar under nästkommande budgetår till grund för utformningen av samhällets kriminalpolitik synes mindre välbetänkt. Vid fastläggandet av denna bör man rimligen arbeta på längre sikt än ett drygt budgetår framåt och bör lämpligen även andra synpunkter än rent ekonomiska kunna tas i beaktande. Även ur samhällsekonomisk synvinkel kan för övrigt ifrågasättas det kloka i kortsiktiga besparingar av statens utgifter vilka kan leda till betydligt större kostnader inom andra områden av samhället.” Vad beträffar antalet fångar som kommer att släppas fria den 1 juli vill jag säga att jag tog till i underkant. Jag har fått nya uppgifter, och enligt överdirektören Sven Fischier vid kriminalvårdsstyrelsen i Norrköping kommer det att röra sig om ca 1 000. Samma slutsats kan man dra av det som står i propositionen på s. 163: ”Genom kommitténs förslag uppkommer betydande besparingar. Dessa har i årsplatser på kriminalvårdsanstalterna beräknats till 450.” Man beräknar här kunna göra en besparing på ca 100 milj.kr., men som jag sade kan man räkna med att det blir ett betydligt större antal fångar som kommer att släppas fria. Detta är verkligen oroande. Det är just fängelsedirektörer som har sagt mig att de är bekymrade över vad man kan vänta sig efter den 1 juli. När en tredjedel av poliskåren är på semester och en stor del av den är tjänstledig eller borta av andra skäl, då släpper man lös ett stort antal fångar.

Herr talman! Jag vill framhålla att det är skillnad mellan skälen för att man lägger fram ett förslag och en bedömning av vilka konsekvenser det förslaget får. I debatten här i kammaren, när utskottsbetänkandet om halvtidsfrigivningen behandlades, klargjorde jag att redan för tio tolv år sedan, då jag arbetade i justitiedepartementet, hade vi planer på en reform av det här slaget, och då var anstalterna inte särskilt fullbelagda. Det är alltså uteslutande kriminalpolitiska skäl som ligger bakom. Att man sedan kan genomföra detta beslut, byggt på kriminalpolitiska grunder, vid en tidpunkt då vi som nu har problem med beläggningen på anstalterna är givetvis en fördel, men det är inte något skäl för själva beslutet.
Herr talman! Det är mycket svårt att komma ifrån misstanken att beläggningssituationen har varit ett betydande skäl. Som justitieministern påpekar i propositionen har ju många remissinstanser varit mycket kritiska mot denna forcering av beslutet om frisläppandet av ett stort antal fångar. Inte minst lagrådet var mycket tveksamt och kunde inte förstå varför man skulle bryta ut just denna regel ur en allmän straffrättslig diskussion. Både frivårdskommitténs och kriminalrättskommitténs arbete pågår, och man väntar ju ett mer omfattande förslag. Varför denna brådska? Ingen har mig veterligt givit en tillfredsställande förklaring i annan mån än att det måste vara samhällsekonomiska synpunkter som spelat en stor roll.
Herr talman! Det är alltid bråttom när det gäller att lindra människors lidande, och ett av de största lidanden — kanske det allra största — som en människa kan drabbas av är att vara berövad sin frihet. Om man anser att en sådan reform som lindrar detta lidande är riktig, skall man inte vänta med den av olika tekniska skäl eller av procedurskäl. Det är det som ligger bakom vårt förslag om denna reform. Detta är också ett synsätt som har accepterats av en mycket stor majoritet i riksdagen. När det sedan gäller riskerna för att det skall hända någonting så att polisen behöver ingripa, förutsätter Hugo Hegelands resonemang att de människor som nu kommer att lämna kriminalvårdsanstalterna i mycket stor utsträckning omedelbart kommer att förorsaka problem och begå brott. Så är det inte. Så fungerar inte svensk kriminalvård. Den fungerar så, att man förutsätter — och har all anledning att förutsätta — att när en intagen kommer ut från en kriminalvårdsanstalt kommer denne i varje fall att vara mycket försiktig. De som sysslar med kriminalvård har en alldeles klar inställning att det inte inträffar att alla dessa människor kommer ut och begår brott.
Herr talman! Jag har läst yttranden från många kritiska remissinstanser, som pekat på den motsatta effekten: att det är inhumant att plötsligt släppa fångar fria. Det är nämligen fråga om obligatorisk frigivning av ett antal fångar. Det är en helt annan sak när frigivningen förbereds i god tid och man har frivårdsresurser. Men nu minskar man frivårdsresurserna samtidigt som man släpper fria ett antal fångar utan att man förut planerat att de skall släppas fria den 1 juli. Den stora omorganisation som skall ske i samband med frivårdsinstitutionen inom kriminalvården kommer ju att ta resurser i anspråk. Rikspolisstyrelsen varnade bestämt för denna utveckling och ansåg att det var på tok för tidigt att genomföra reformen redan från den 1 juli. Jag har alltså goda sakliga skäl att åberopa.
Herr talman! Jag vill peka på något som inte kommit fram så mycket i debatten, nämligen att det beslut som riksdagen nyligen fattade också innebär väsentliga förstärkningar till frivården.
Herr talman! Ja, det gör det, samtidigt som antalet frivårdsnämnder skall minska. Men dessa förstärkningar kommer inte att sättas in förrän efter den 1 juli. Det är fråga om en successiv anpassning — eller hur? Frivårdsarbetet börjar ju inte intensifieras med en gång den 1 juli. Jag kan vidare nämna — och det vet justitieministern mycket bättre än jag — att det faktiskt är fråga om ett omfattande klientel av återfallsförbrytare när det gäller villainbrott och förmögenhetsbrott. Min dotter ringde mig f. ö. för en timme sedan och sade att det hade varit ett inbrott i vår villa. Det är fjärde gången. Vi kommer säkerligen att stanna hemma i sommar med tanke på att det är så lätt hänt att dessa återfallsförbrytare uppenbarar sig. Jag tycker att skyddet för allmänheten verkligen kräver att polisen skärper sin bevakning, när nu dessa effekter kan väntas uppstå.

Herr talman! Per Stenmarck har frågat mig om jag är beredd att ta initiativ till en lagändring så att det framgår att var och en har frihet att själv välja medlemskap i politiskt parti. Som bakgrund till frågan har Per Stenmarck hänvisat till ett tal som statsrådet Ingvar Carlsson höll för några veckor sedan. Den föreningsfrihet som vi har här i landet och som är skyddad i grundlagen innebär att det står var och en fritt att organisera sig politiskt. Ingen kan tvingas att vara medlem i ett parti. Jag utgår ifrån att Per Stenmarck med sin fråga åsyftar lagstiftning mot kollektivanslutning till politiska partier. Vid en frågedebatt här i riksdagen så sent som i höstas deklarerade jag regeringens syn på den frågan. Jag sade så att de fackliga organisationerna måste få besluta om sina egna angelägenheter och att varje politiskt parti självt måste få bestämma om formerna för medlemskap i partiet. Detta är fortfarande regeringens uppfattning.

Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret på min fråga. Låt mig börja med ett citat: ”Den socialdemokratiske partisekreteraren Bo Toresson dras med en ständig huvudvärk. Det har han —-—-— sagt vid ett möte med riksdagsjournalisterna. Det kan inte vara nyttigt vare sig för honom eller partiet om han fortfar att gå vidare utan att göra något åt saken. Och vi rekommenderar honom då inga smärtstillande medel som möjligen ger honom lindring för stunden ——-—, utan att han en gång för alla gör upp med huvudvärkens orsaker.” Citatet är inte, som justitieministern säkert skulle vilja säga, ett uttryck för sedvanlig borgerlig vulgärpropaganda. Nej, citatet är hämtat från Stockholms-Tidningen för den 21 april i år. Även om slutsatserna kanske är något annorlunda än de som jag skulle komma fram till, ser jag detta som ett uttryck för det motstånd som uppenbarligen i dag växer sig allt starkare även inom de socialdemokratiska leden. Stockholms-Tidningen fortsätter: ”Det är uppenbart att det finns en tilltagande olust över den nuvarande, traditionella anslutningsformen. Den tar sig uttryck i att flera stora fackliga avdelningar lämnar partiet. Den går tillbaka på att många människor uppenbart upplever det som ett otillbörligt intrång i deras personliga integritet — —-.” Man konstaterar vidare: ”Den nuvarande formen har enligt vår mening överlevt sig själv.” Det är bra att Stockholms-Tidningen nu har insett det som många har insett hela tiden. Men det hade varit ännu bättre om regeringen hade tagit initiativ i den här frågan. Det var mot bakgrund av det något yrvakna tal om frihet som vice statsministern höll för några veckor sedan som förmodligen många trodde och hoppades att denna frihet också skulle kunna inkludera rätten att själv avgöra sitt politiska medlemskap. Statsrådet Rainer sade här att ingen kan tvingas att vara medlem i ett parti. Nej, det är helt riktigt. Men många tvingas att begära utträde, och det kan inte vara rätt. Partisekreteraren Bo Toresson talar om en uppmjukning av reglerna, inte för att ge enskilda människor en ökad frihet utan, som han säger i en intervju, därför att kollektivanslutningen har misskötts på många håll. Systemet måste skötas bättre än nu, säger han. Men märk väl, alla förändringar som man talar om förutsätter ett bibehållande av kollektivanslutningen. Hur rimmar egentligen detta med regeringens tal om ökad frihet? På vilket sätt är justitieministern beredd att medverka till förändringar som innebär att var och en själv får begära inträde i det politiska parti som vederbörande vill tillhöra, så att man inte som i dag i alltför stor utsträckning tvingas att i efterhand begära utträde?

Herr talman! Inom det socialdemokratiska partiet pågår en diskussion om formerna för samarbetet mellan fackföreningsrörelsen och partiet. Bl. a. har man i Kalmar startat en försöksverksamhet med ändrade anslutningsformer. Försöksverksamheten går ut på att en avdelning av ett fackförbund, men inte dess medlemmar, ansluts till arbetarkommunen. Medlemmarna i facket blir alltså partimedlemmar bara efter enskild ansökan. Den socialdemokratiska partikongressen beslöt enhälligt att denna försöksverksamhet skall fortsätta ännu en kongressperiod. Frågan är alltså fortlöpande föremål för överväganden och bedömningar inom det socialdemokratiska partiet.
Herr talman! Det intressanta med den upplysning vi fick av statsrådet Rainer är att den anslutningsform som man nu talar om inte är ett alternativ till kollektivanslutningen utan möjligtvis ett tillägg till den. I sitt svar talade Ove Rainer också om föreningsrätten. Till det vill jag säga att i valet mellan fackföreningarnas rätt och den enskildes integritet väljer i alla fall jag det senare. Det är uppenbarligen en skillnad mellan oss. Om man tror på frihet, vilket ju Ingvar Carlsson åtminstone säger sig göra, så räcker det inte med att hålla en mängd högstämda tal, utan tankarna om frihet måste också omsättas i praktisk handling. Det trodde jag faktiskt, mot bakgrund av Ingvar. Carlssons berömda tal, att regeringen nu var beredd att göra i den här frågan. Men att tala om begreppet frihet är uppenbarligen en sak och att tillämpa det i praktiken en helt annan. Riksdagen har, om jag inte har räknat fel, åtta gånger uttalat sig mot kollektivanslutningen. Socialdemokraterna har helt ignorerat detta. Nu har ni möjlighet att visa att ni menar allvar med allt ert tal om frihet. Skall jag tolka justitieministerns svar så, att några gränser för friheten ändå måste finnas kvar och att en sådan gräns för socialdemokraternas del går vid valet av politiskt medlemskap? Är det inte rimligt att ett parti som säger sig företräda frihetsideal också ger enskilda människor friheten att själva avgöra sitt politiska medlemskap? Den möjligheten har man inte alltid i dag.
Herr talman! Vad Ingvar Carlsson har sagt om att regeringen kommer att ta upp åtskilliga frågor där vi verkligen skall göra insatser för att öka människornas frihet i olika avseenden kommer snart att få ett konkret innehåll genom förslag som kommer att läggas fram.
Herr talman! Kommer förslaget också att innebära att man skall avskaffa kollektivanslutningen? Enligt informationer som jag har fått från riksdagens upplysningstjänst är över 60 96 eller 750 000 av socialdemokraternas medlemmar kollektivanslutna. Det är helt klart att många av dessa säkert skulle vara medlemmar i alla fall, men varför då inte låta dem bli det genom vanlig individuell anslutning? Det skall ju trots allt inte vara så, att man skall behöva begära utträde. Det har nu gått så långt att socialdemokraterna uppmanat en kollektivansluten medlem att begära utträde. När medlemmen inte gjort detta har man uteslutit personen i fråga — som man alltså först via kollektivanslutningen tvingat bli medlem. Är det inte rimligt — jag upprepar frågan ännu en gång — att ett parti som säger sig ha frihetsideal också ger folk frihet att själva välja vilket politiskt parti de vill tillhöra?
Herr talman! Som jag har sagt är kollektivanslutningen föremål för överväganden inom partiet. Dessa överväganden kommer att redovisas på nästa partikongress.
Herr talman! Låt mig bara avsluta med att konstatera att det politiska parti som inte ens är berett att ge folk rätten att själva avgöra sitt politiska medlemskap inte heller kan begära att bli taget på orden när man talar om frihet. att stärka den personliga integriteten vid användningen Tal är uppenbarligen, när det gäller socialdemokraterna, en sak och handling en helt annan.

Herr talman! Med hänvisning till en tidningsartikel i vilken det påstods att ett bevakningsbolag förde ett register över enskilda personers medverkan i demonstrationer har Gunilla André frågat mig vad jag tänker göra för att värna den personliga integriteten i fall som detta. Vad först gäller det särskilda fall som Gunilla André hänvisar till, konstaterar jag att bolaget enligt dementi i en senare tidningsartikel inte för något sådant register som har påståtts. För att få föra personregister som innehåller känsliga uppgifter om personliga förhållanden krävs tillstånd av datainspektionen. Tillstånd att registrera uppgifter om någons politiska uppfattning e. d. får inte ges annat än om det föreligger särskilda skäl. Enligt min mening ger datalagen ett tillfredsställande skydd för den personliga integriteten när det gäller register som förs med hjälp av ADB. Det finns därför inte nu anledning att ta initiativ till några ytterligare lagändringar beträffande sådana register. När det gäller register som förs på annat sätt än med hjälp av ADB finns det inte några motsvarande bestämmelser. Jag bortser då från att kreditupplysningslagen innehåller vissa bestämmelser i ämnet. Såvitt jag vet har den nuvarande ordningen inte vållat några olägenheter. Jag vill dock erinra om att datalagstiftningskommittén f.n. utreder frågan om man bör införa en motsvarighet till datalagens skyddsregler i fråga om register som förs manuellt. Kommitténs förslag väntas i slutet av detta år. Frågan om eventuella lagändringar i detta avseende får tas upp när DALK har presenterat sitt förslag.